2 Statsrådet INGVAR CARLSSON: Herr talman! Jag hade för avsikt att i dag besvara interpellation 1985/86:86 av Pär Granstedt. Då interpellanten inte i dag kan ta emot svaret har vi överenskommit om att svaret i stället skall avlämnas den 10 februari. bättra vattenkvaliteten i norra Bohuslän
Herr talman! Kenth Skårvik har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit och avser att vidta för att uppnå en bättre vattenkvalitet i norra Bohuslän. Bakgrunden till frågan anger Skårvik vara rapporter om att vattenkvaliteten i Idefjorden försämrats under de senaste åren. Idefjorden är ett av våra starkast förorenade vattenområden. Försämringar av fjorden anges ha inträffat redan under 1920-talet, och sedan 1940-talet har fjorden förvandlats till ett vattenområde där marint liv till stora delar är utplånat. Föroreningen som tillförs fjorden härrör till helt övervägande del från utsläpp från den norska sidan av fjorden. Från den svenska sidan är föroreningen ringa och påkallade vattenvårdsåtgärder vidtagna eller under utförande. Under senare delen av 1970-talet begränsades utsläppen till fjorden från norsk industri. Denna begränsning var dock helt otillräcklig för att tillfredsställande förhållanden i fjorden skulle kunna uppnås. Naturvårdsverket uppger att norska statens forurensningstilsyn meddelat att kraftfulla åtgärder nu vidtagits i syfte att Idefjorden skall kunna användas för rekreation och fiske. Sålunda har bl.a. föreläggande meddelats beträffande den dominerande föroreningskällan, Saugbrugsforeningens cellulosaindustri i Halden, som innebär att åtgärder skall vara vidtagna till början av 1990-talet. Åtgärder skall också vidtas vid annan industri och inom kommunerna i Övrigt. Enligt den av Sverige 1974 ratificerade miljöskyddskonventionen mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige skall vid prövning av tillåtligheten av miljöskadlig verksamhet störning som sådan verksamhet medför eller kan medföra i annan fördragsslutande stat likställas med störning i det egna landet. Talan i fråga om sådan störning får föras av annan fördragsslutande stat i det land där den miljöskadliga verksamheten bedrivs. Naturvårdsverket anger att enligt överenskommelse med den norska prövningsmyndigheten kommer utredningar och annat material som avser åtgärder att förbättra förhållandena i Idefjorden att nu kontinuerligt tillsändas verket. Naturvårdsverket får därigenom möjlighet att efter hand uttala sig om dessa åtgärder. Det är min förhoppning att de nu redovisade norska ansträngningarna att förbättra förhållandena i Idefjorden ger snabba resultat. Jag förutsätter att naturvårdsverket tar till vara alla de möjligheter som finns att verka för att åtgärder för Idefjordens tillfrisknande vidtas med skyndsamhet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Man kan tycka att svaret är positivt. Regeringen har ju trots allt tagit vissa kontakter och fått vissa löften. Men man måste fråga sig hur de olika regeringarna sedan 1940-talet har kunnat blunda för det som nu har givit ett så katastrofalt resultat, då havsbottnen och vattenområdet har blivit ett område, där marint liv till stora delar är utplånat. Prot. 1985/86:66 Som vi alla känner till har det under senare år inträffat försurningar i 28 januari 1986 kustvattnens ekosystem. I denna interpellation har jag speciellt tagit upp frågor med anknytning till västkustens marina miljö. Jag vill dock samtidigt notera att den havsmiljö vi närmast känner i hög grad påverkas av det som sker i övriga kustvatten i Europa. För Bohusläns vidkommande är hav och kust en resurs som tjänar både det rörliga friluftslivet och folkhushållet. Utefter kusten bedrivs ett omfattande fiske. Inom havsbrukets ram har nya näringar kommit till i form av fiskoch musselodling. Både det traditionella näringsfånget och nyföretagandet hotas nu av förändringar i den marina miljön. Larmrapporterna är flera. Sveriges fiskares riksförbund framför i ett dokument till regeringen att fisket i Kattegatt kommer att slås ut i en nära framtid. Torskfångsterna har gått ned till en femtedel av tidigare noteringar. Myndigheter, institutioner och marinbiologer får rapporter från olika håll om att sälar, fisk, snäckor, musslor och andra organismer uppvisar abnormiteter, som beror på utsläpp eller annan påverkan på vattnet. Havsfiskelaboratoriet i Lysekil meddelar i en skrift att eutrofieringen av vissa vattenområden ökat under senare år. Detta innebär ett hot mot åtskilliga fiskarters lekplatser. Man säger också att hotet mot sillens romläggningsplatser på bottnen ökat under senare tid genom tilltagande miljöproblem. Vad forskarna kan märka i sina analyser bekräftas av yrkesfolket. Fiskare, dykare och andra som känner den marina miljön talar om havsbottnar som kan liknas vid öknar. Siktdjupet är på sina håll bara några meter. Problemen fokuseras nu till norra delen av Bohuslän. Sedan länge är Idefjorden, gränsvattnet mellan Sverige och Norge, närmast en helt död fjord. Här vet man att detta beror på utsläpp från Saugbrugsforeningens anläggningar i Halden. Enligt uttalande från miljöskyddschefen i Östfolds fylke motsvarar Saugbrugs utsläpp av organiskt material vad som ”produceras” av en stad på 300 000 invånare. Den kanske största förorenaren på andra sidan riksgränsen finns i Fredrikstad. I anslutning till flöden Glomma finns de stora industrierna Kronos Titan och Borregaard. Enligt Norsk institutt for vannforskning, NIVA, påverkar utsläppen ett enormt vattenområde som sträcker sig ned mot Kosterarkipelagen. NIVA har dokumenterat ett 30 km? stort område som starkt förorenat. Nya påfrestningar på vattenmiljön kan det bli om Saugbrug gör allvar av sina planer på en fiskodling i stor skala. I utsläppen kommer att ingå ca 5 ton fosfor per år, vilket motsvarar utsläppen från en befolkning på 50 000 invånare — med ett reningsverk som tar bort 90 96. De här angivna föroreningskällorna är påtagliga och kända. Tyvärr finns det ingen fullständig kunskap om alla föroreningar och verkningarna av dessa. Det beror på att det saknas resurser för en sådan forskning. Vissa dokumentationer finns förstås. Inte minst kan man dra slutsatser och lärdomar av den s.k. Gullmarnplanen. Den initierades år 1979 av den dåvarande regeringen. Gullmarn är landets mest utforskade vattenområde. 35 bättra vattenkvaliteten i norra Bohuslän Av planen framgår att fjorden påverkats negativt genom urlakning från den konstoch naturgödslade åkermarken inom fjordens nederbördsområde. Kväveoch fosforläckaget är betydande. Det finns anledning förmoda att bottnarna och vattnet utefter västkusten har påverkats av samma orsak. Det är också illa att reningsverken överskrider de gränsvärden som är angivna i miljöskyddslagen. Enligt uppgift släpper var tredje kommun i Bohuslän ut alldeles för mycket fosfor i vattendragen. Troligen är situationen ensartad inom andra kustlandskap i Sverige. Om det i en framtid skall finnas en levande kust, med fiske, beredningsindustrier och turism, måste snabba åtgärder till — det sade i och för sig statsrådet i sitt svar. Kustvattnet och havet utanför är i fara genom människans försummelse. Skogsdöden har sin motsvarighet i vattendöden. Strömstads Miljöforum har bl.a. påpekat att döda bottnar breder ut sig, fisken försvinner, musslorna blir oätliga och badvattnet blir stadigt sämre. Det har nu gått så långt att man befarar en ekologisk kollaps. Det är nu uppenbart att det krävs snara åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Som vi bedömer det måste nu existerande samarbetsorgan som är knutna till gränsregionerna och sysslar med miljöfrågorna ges allt stöd. Det gäller framför allt organ på länsstyrelseoch fylkesnivå. På grund av ärendets vikt och betydelse bör regeringarna i resp. länder trappa upp samarbetet i form av direkta kontakter och med syfte att forma ett åtgärdspaket som skall påskynda restaureringsarbetet inom vattenvården. Jag hoppas nu att regeringen och statsrådet Carlsson inte bara nöjer sig med förhoppningar utan också tar egna initiativ. Det är trots allt vårt svenska vatten som förstörs. Det gäller inte att förutsätta. Det gäller att leda arbetet för en bättre havskvalitet. Med detta vill jag också ställa frågan: Kan statsrådet tänka sig att man avsätter mer pengar för forskning och vidareutveckling beträffande de här vattnen?

Herr talman! Det är bra att interpellationen har ställts. Norra Bohusläns kustvatten har problem. Nu gjorde Kenth Skårvik en vidare utblick mot hela Kattegatt-Skagerrakområdet. Vi kan diskutera också detta, men jag tror att vi gör det bättre i ett annat sammanhang. Vi socialdemokrater i Bohuslän väckte i går en motion om miljöförhållandena i Kattegatt-Skagerrak-området. Jag kommer för min del att hålla mig till gränstrakterna. Vattnen utanför norra Bohusläns kust bjuder en helt unik havsmiljö. Vi har rännor som är 700 meter djupa. Vi har ett vatten med en salthalt som motsvarar den i havsdjupen. Vi har mer tidvatten här i norra Bohuslän än vid övriga delar av den svenska kusten. Och det är alltså i denna unika havsmiljö som vi har dessa förorefande utsläpp från Idefjorden och Glomma. Utsläppen i Idefjorden har pågått sedan mitten av 1920-talet. Det är möjligt att de har pågått längre, men det var i mitten av 1920-talet som man började göra regelbundna mätningar. Idefjorden är en dålig recipient, som experterna formulerar det. Det är ett trångt utlopp. Vid fjordens mynning finns det tre trösklar, och de ger dålig cirkulation. Det är sött ytvatten i Prot. 1985/86:66 Idefjorden och saltare bottenvatten. 28 januari 1986 För dagen är Saugbrugsforeningen nästan ensam som förorenare. Men fram till mitten av 1970-talet var också Haldens kommun förorenare.

Det har fungerat rätt bra. Det medförde klara förbättringar, säger forskarna, fram till 1981-1982. Men då, efter valnederlaget, förlorade Gro Harlem Brundtland inflytandet över dessa frågor. I fråga om Glomma är problemet svårare. Vattenföringarna är stora, och vattnet sprids effektivare. Vi vet att hushållen i Sarpsborg och Fredrikstad släpper ut sitt avloppsvatten nästan orenat, liksom de stora industrierna. Periodvis har vi i Dynekilen och Strömstad påkänning av vatten från Idefjorden och Glomma. Halter av lignin mäts upp så långt söderut som vid Havsstensund. Glomma påverkar framför allt Kosterområdet. Vattnet där är gråare, mer slamrikt och binder ofta tungmetaller. Speciellt problematiskt blir det naturligtvis när föroreningarna kommer ut i Nordsjövattnet, som i sig är förorenat. Vi har påverkan av olika strömmar, den baltiska strömmen och den jutska strömmen. Dessa problem får vi brottas med. Från svensk sida vet vi — av egna erfarenheter från Gullmarsfjorden, som ju var på väg att bli en starkt förorenad fjord — att det går att nå resultat, och snara sådana. Redan året efter att cellulosaproduktionen vid Munkedals bruk hade stoppats började man märka förbättringarna.

Det är en förhoppning att så skall bli fallet, och därför vädjar också jag till miljöministern att ta initiativ för att trycka på norrmännen.
Herr talman! Enligt den uppgift som jag har fått, Kenth Skårvik, avslogs Saugbrugsforeningens ansökan om tillstånd till fiskodling av den norska prövningsmyndigheten. Tillstånd har endast lämnats till en liten odling av smolt. Det kan väl möjligen ses som tecken på god vilja från de norska myndigheternas sida. Med anledning av Karl-Erik Svartbergs och Kenth Skårviks inlägg vill jag bara säga att jag ser med mycket stort allvar på situationen utmed den svenska västkusten — jag skulle kunna tillägga att detsamma gäller situationen i Östersjön. Tillsammans med mina medarbetare kommer jag under den allra närmaste tiden att ägna synnerligen stor uppmärksamhet åt utvecklingen av den marina miljön. Jag skall fundera över hur jag på lämpligt sätt kan återkomma till riksdagen med mer preciserade synpunkter. Jag förutsätter att vi då får möjligheter till 37 ett fortsatt meningsutbyte. Detta är en fråga som vi oberoende av regering har intresse av att försöka göra något konstruktivt och långsiktigt åt. Jag ser gärna att vi, över partigränserna, lugnt och sakligt diskuterar hur vi skall komma till rätta med de mycket stora problem som vi här har talat om.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det sista som här blev sagt. Jag tycker att allt som i dag har framförts från talarstolen är positivt. Jag vill att vi nu från alla håll, precis som statsrådet sade, tillsammans skall visa den oroliga kustbefolkningen att vi bestämt oss för att göra något för att se till att våra efterkommande skall kunna utnyttja dessa vatten, både för fritidsändamål och yrkesmässigt. Jag är därför mycket tacksam för det som har sagts här i dag.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att Sverige skall leva upp till den s.k. Bernkonventionens krav när det gäller skyddet av flora och fauna. Enligt konventionen åligger det parterna att vidta lämpliga och nödvändiga åtgärder för att säkra bevarandet av vilda djuroch växtarter samt deras naturliga miljö. Tyngdpunkten i konventionen ligger vid skydd av vissa arter som är angivna i listor fogade till konventionen. Undantag från konventionens bestämmelser får göras av vissa närmare angivna skäl under förutsättning att den berörda populationens fortbestånd inte ogynnsamt påverkas av undantaget. Undantag medges i konventionen bl.a. för att hindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske m.m., för forskning och utbildning samt för vissa övergripande allmänna intressen. Undantag som gjorts är underkastade rapportskyldighet. Det svenska arbetet till skydd av flora och fauna har i första hand inriktats på att bevara de hotade arternas biotoper. Betydande markarealer har under årens lopp skyddats genom olika former av naturvårdsförordnanden, t.ex. nationalparker och naturreservat. S.k. djurskyddsområden avsätts av länsstyrelsen som skydd för djurlivet. Regeringen har beslutat att vidta åtgärder för skydd och förvaltning av sammanlagt 55 urskogsområden i fjällområdet. Den sammanlagda areal av skyddade områden som jag hittills har redovisat uppgår till drygt 2,5 miljoner hektar, vilket motsvarar mer än 6 96 av Sveriges landareal. En viktig förutsättning för att man skall kunna bevara hotade arter är de hänsyn jordoch skogsbruket skall ta till naturvården. Skogsvårdslagen och den s.k. skötsellagen föreskriver att hänsyn skall tas till naturvårdens intressen vid skötsel av skogsresp. jordbruksmark. Lars Ernestam nämner särskilt frågan om skyddsjakt på säl i Östersjön. — Prot. 1985/86:66 Det bör först noteras att sälen numera är fredad. Viss skyddsjakt på säl kan 28 januari 1986 dock förekomma med hänsyn till skadegörelse på fisket. Rätten till sådan Om ökat skydd för ut jakt är förbehållen yrkesfiskare som vid fiske tillfälligtvis påträffar säl. Något neskotade vä sökande efter säl i jaktsyfte är inte tillåtet. Denna skyddsjakt strider inte mot Er Olade värE: Bernkonventionen. och djurarter När det gäller skydd av särskilda arter kan jag även nämna att naturvårdsverket med stöd av Bernkonventionens lista över sällsynta och hotade djurarter har fridlyst ett antal grodoch kräldjursarter, som tidigare saknat lagstadgat skydd i hela Sverige. Jag har nu redovisat hur samhället på de punkter Lars Ernestam tar upp aktivt verkar för skydd och bevarande av flora och fauna. Det finns enligt min mening ingen grund för påståenden att Sverige inte efterlever Bernkonventionens bestämmelser. Några sådana påståenden har ej heller framförts inom ramen för konventionsarbetet.

Herr talman! När jag nu tackar statsrådet för det svar jag fått vill jag först ta upp varför jag vill diskutera Bernkonventionen. Förändringarna i jordbruket har medfört att många växter är hotade, speciellt genom förändringar av hagmarken, igenväxning och skogplanteringar. Också inom skogsbruket är många arter hotade genom bl.a. utdikningen av våtmarker. Närmare 40 växtarter har försvunnit på senare år, och det beräknas att inte mindre än 340 är i farozonen. I den här debatten kommer jag emellertid inte att ta mina exempel från floran utan från faunan, djurlivet. Jag tror nämligen, herr talman, att diskussionen blir mer konkret om man utgår från exempel. Under folkpartiregeringens tid undertecknades Bernkonventionen om skydd för utrotningshotade växter och djur. Den socialdemokratiska regeringen har ratificerat den. Konventionen innebär ett stort ansvar för de stater som har undertecknat den. I de allmänna bestämmelserna står det bl.a. att särskild uppmärksamhet skall ägnas åt utrotningshotade och sårbara växter. Målet är att skydda vilda djur och växter och deras naturliga miljö. Varje avtalsslutande part skall vidta åtgärder för att främja nationella riktlinjer för att skydda vilda djur och växter. Hänsyn skall tas till ekonomiska krav. I kap. II pekas på behovet av lagstiftande och administrativa åtgärder för att säkerställa skyddet, och i kap. III tas skyddet för en rad specificerade arter upp. Det finns ingen grund för påståenden att Sverige inte efterlever Bernkonventionens bestämmelser, säger statsrådet. Jag har delvis motsatt uppfattning. Jag vill därför diskutera tre djurarter som finns med i den nämnda specifikationen i kap. III och dessutom nämna något om sälarna i Östersjön. Jag börjar då med fjällräven. När det gäller skyddet för denna art kan man säga att inrättandet av de enligt folkpartiets uppfattning otillräckliga naturreservaten och nationalparkerna, som statsrådet hänvisar till, ändå är åtgärder i konventionens anda. Trots detta är fjällräven akut hotad. I det här fallet måste enligt min uppfattning det som sägs i kap. I om ekonomiska krav 39 gälla. Utredningsarbete pågår, men naturvårdsverket har inte fått det floraoch faunaanslag som så väl behövs för att skydda arten. Jag har tidigare i debatter i riksdagen nämnt de utrotningshotade hackspettsarterna vitryggig hackspett, gråspett och tretåig hackspett. De påverkas av förändringar inom skogsbruket och är akut utrotningshotade. Statsrådet hänvisar till föreskrifter om hänsyn i skogsvårdslagen och skötsellagen. Jag vet att de bestämmelserna finns och att skogsvårdens folk anordnar kurser, ger information och försöker verka i lagarnas anda. Problemet är bara, herr talman, att åtgärderna är otillräckliga. Bestämmelserna om hänsyn i samband med skogsbruket fanns ju också när mellanspetten, en släkting till de nu utrotningshotade arterna, dog ut för ett par år sedan. Vad har statsrådet för konkret handlingsplan i Bernkonventionens anda för att skydda dessa arter? Uttern är utrotningshotad, och här blir frågeställningen verkligen akut och aktuell. I de utbyggnadsplaner för vattenkraften som regeringen ivrar för och som jag bedömer delvis har tillkommit under påverkan från berörda fackförbund drabbas ofta utterns områden. Så är fallet exempelvis med den nu planerade utbyggnaden av Gideälven. Den utterstam som finns där försvinner, om utbyggnaden kommer till stånd. Har regeringen verkligen en samlad plan, som väger in bevarandeintressen i samband med vattenkraftsutbyggnaden? Det bör man ha, om Bernkonventionens krav skall uppfyllas. Jag skulle vilja ha en redovisning från statsrådet om detta. Blir det en utbyggnad av Gideälven, och hur blir det med utterstammen? Sälarna i Östersjön finns inte med i uppräkningen av arter i konventionen. De allmänna bestämmelserna i konventionen är tillräckliga för att ta upp behovet av skydd. I interpellationssvaret finns inget som tyder på att statsrådet anser att särskilda åtgärder behöver vidtas utöver fridlysning. Han hänvisar endast till skyddsjakten. Herr talman! Min samlade frågeställning till statsrådet Ingvar Carlsson är sålunda: Vilken handlingsplan har regeringen för att skydda de hotade arterna i Bernkonventionens anda?

Herr talman! Jag tycker att vi borde kunna diskutera sådana här frågor lugnt och sakligt.

Gideälven prövas i det sammanhanget, och man skall inte göra detta till en fråga om relationer mellan fackförbunden och regeringen, för det är faktiskt Sveriges riksdag som har fattat detta beslut. Jag tycker Sveriges riksdag skall vara rakryggad nog att ta ansvaret för det beslutet. I övrigt vill jag säga, herr talman, att de statliga insatserna för skydd av värdefulla markområden för innevarande budgetår har fördubblats från 20 till 40 milj.kr. Anslaget har av regeringen i årets budgetproposition föreslagits oförändrat. Det är för övrigt samma belopp som naturvårdsverket yrkat i sin anslagsframställning. Det innebär en mycket kraftig uppräkning i ett läge där det prutats på de flesta övriga anslag. Prot. 1985/86:66 Under senare tid har vikten av särskilda naturvårdsåtgärder i odlingsland 28 januari 1986 skapet kommit att alltmer uppmärksammas. Ett viktigt mål bör vara att bevara gräsmarkens karaktär av fortlöpande hävdad ängsoch hagmark. De biotoper som är att hänföra till denna typ av mark har utomordentlig betydelse för växtoch djurarternas mångfald och för den genetiska variationen. Även där har vi i ett hårt budgetarbete kunnat få loss vissa medel. 5 milj.kr. vill regeringen avsätta för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Vi hoppas naturligtvis på riksdagens stöd på den punkten. En viktig förutsättning för att bevara hotade arter är, som jag nämnde tidigare, de hänsyn jordoch skogsbruket skall ta till naturvården. Skogsstyrelsen och naturvårdsverket har tillsammans presenterat riktlinjer för skogsvårdsstyrelsernas och länsstyrelsernas samarbete i frågor som rör den naturvårdshänsyn som skogsbrukets utövare är skyldiga att ta i sin verksamhet. Jag ser ingen annan metod att följa i det avseendet. Det vore intressant att höra om Lars Ernestam har några kompletterande synpunkter på hur vi annars skulle gå till väga. Av dessa riktlinjer följer bl.a. att länsstyrelserna bör förse skogsvårdsstyrelserna med underlagsmaterial i arbetet med 5:3-skogarna. En lista på sådana typer av områden som kan vara av särskild betydelse från naturvårdssynpunkt har redovisats. Skogsvårdsstyrelsen bör enligt riktlinjerna samråda med länsstyrelsen, och i vissa fall med kommunen, när sådana områden är aktuella för åtgärd. Dessutom skall enligt riksdagens beslut om livsmedelspolitiken jordbruket i rimlig utsträckning bedrivas så, att det bidrar till att bevara genetisk variation och värdefulla delar av fauna och flora i odlingslandskapet. Men ändå kommer vi ständigt att upptäcka vissa brister. Nya risker kan uppstå. Då får vi, tillsammans med berörda myndigheter, försöka vidta kompletterande åtgärder för att nå det mål som vi uppenbarligen är överens om. Jag kan bara, herr talman, avsluta med att avge den principiella deklarationen att jag är beredd att lyssna på de synpunkter som kommer fram, inte minst från de miljöoch naturvårdsgrupper som arbetar på detta område. Vi skall alltså försöka bevara så mycket som möjligt — allt i Bernkonventionens anda.

Herr talman! Statsrådet hänvisar till skogsvårdslagen, men det beskedet har jag fått tidigare också. Vi anser att det inte räcker med den hänvisningen utan man måste också ta fram en handlingsplan för varje särskild art. I det här inlägget kommer jag att nämna ytterligare några synpunkter som vi i folkpartiet ställt oss bakom. Vidare tog statsrådet upp frågan om särintressen i samband med älvutbyggnaden. Jag tror dock att det är väldigt viktigt att man kan diskutera miljöfrågor helt frikopplat från särintressen, och det är vad vi i folkpartiet har gjort i olika sammanhang. Jag har här tagit upp frågan om älvutbyggnaden, men jag fick inget svar av statsrådet på frågan hur det blir med utterstammen i det sammanhanget. Det 41 gäller här alltså eft område där det finns utter. Om det blir aktuellt att ge tillstånd till en utbyggnad där, diskuterar då regeringen vad ett bortfall av utterstammen i det området kan komma att innebära med tanke på utterns framtid här i landet? Har ni haft några diskussioner över huvud taget? Jag vill peka på några ytterligare åtgärder som vi i folkpartiet ivrar för. Vi vill ha ett säkerställandeprogram för fjällskogarna — men något sådant har vi inte fått. Vi vill att våtmarksinventeringarna skall slutföras i snabbare takt. Vi vill att 5:3-anslagen inte längre skall utgå vad gäller områden som domineras av lövskog. Vi vill också att kvarvarande urskogar skall skyddas. Bara 0,3 96 av skogsarealen i Sverige är nämligen avsatt och skyddad. Vidare vill vi ha rimliga anslag till naturvården. I det sammanhanget tog statsrådet upp frågan om de 40 miljonerna. Man drog ju in 20 milj.kr. som var avsedda för forskning och i stället fick STU dessa pengar. Anslaget är således oförändrat. Vi i folkpartiet menar alltså att anslagen till naturvården måste bli större. Det är det viktiga i detta sammanhang. Vi vill dessutom ha ett särskilt floraoch faunaanslag.
Herr talman! Lars Ernestam vill att jag skall ge besked i en fråga som är föremål för beredning i regeringskansliet och som regeringen ännu inte har beslutat om. Det kommer jag självfallet inte att göra. Jag kan dock säga att vi icke kommer att fatta ett beslut som äventyrar utterstammen vid Gideälven. Vidare räknade Lars Ernestam upp en rad saker som folkpartiet vill göra. Han sade: Vi vill göra det och det och det. Jag kan bara replikera: Det är bra att folkpartiet vill, men den socialdemokratiska regeringen kommer att genomföra de åtgärder som är önskvärda för en bra och aktiv miljövård.

Herr talman! Den sista deklarationen var imponerande, men det gäller då också att ställa resurser till förfogande. Folkpartiet redovisar en stram budget, men vi har i den prioriterat naturvården med anslag som ligger ungefär 22 miljoner över vad regeringen redovisar. Denna diskussion, herr talman, skulle gälla Bernkonventionen, och vi har kommit vid sidan om den. Vi har emellertid inte kommit så långt på sidan om den, därför att frågeställningarna om bevarandet av dessa områden hänger klart samman med de frågor som tas upp i Bernkonventionen. Av diskussionen framgår att statsrådet Ingvar Carlsson inte kan redovisa ett samlat handlingsprogram för hur man skall klara de betydelsefulla frågorna om bevarande av över 300 utrotningshotade växtarter och ett stort antal djurarter. Dessutom måste vi, herr talman, konstatera att naturvården också ekonomiskt sett är ett eftersatt område. Jag hoppas att statsrådet Ingvar Carlsson tar med sig dessa synpunkter och funderar på dem, så att naturvården i framtiden får bättre resurser än den har i dag.

Herr talman! Margareta Gard har med anledning av regeringens beslut den 19 december 1985 angående gruvbrytning i den s.k. Dammsjögruvan i Garpenberg frågat mig dels om jag anser att arbetsmarknaden i Bergslagen är sådan att gruvbrytningen i Garpenberg kan undvaras, dels om jag anser att miljökraven som regeringen ställt för denna gruvbrytning är prejudicerande och kommer att gälla även för andra gruvor och dels om jag är villig att ta upp förnyade diskussioner med Boliden Mineral AB om ansvaret för miljön efter tidigare gruvbrytning i Garpenberg. Regeringen har i sitt beslut gjort en avvägning mellan väsentliga samhällsintressen — å ena sidan de förluster från miljösynpunkt som den planerade verksamheten kommer att medföra och å andra sidan den betydelse för framför allt sysselsättningen i Garpenberg som verksamheten kan få. Regeringen har vid denna avvägning kommit fram till att den föreslagna gruvbrytningen bör få komma till stånd trots de betydande skador den förorsakar. Därför har regeringen fäst stor vikt vid att åtgärder vidtas för att motverka effekterna av tidigare gruvverksamhet. När det gäller den andra frågan vill jag framhålla att en prövning enligt miljöskyddslagen skall ske med utgångspunkt från de miljömässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar som föreligger i varje särskilt tillståndsärende. Av den prövning som gjorts i det här aktuella ärendet kan man därför inte dra några slutsatser om hur andra gruvärenden kommer att bedömas. Av regeringens beslut framgår att efterbehandlingen av de gamla upplagen skall ske så att framtida läckage av metaller förhindras. Regeringen har därvid bedömt att efterbehandlingen måste ske ungefär på det sätt som föreslagits av statens naturvårdsverk. Det närmare utförandet skall bestämmas i samråd mellan bolaget och naturvårdsverket. Jag förutsätter att en efterbehandling kommer att ske enligt regeringens beslut.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Tyvärr är svaret så allmänt formulerat att det - med undantag av en punkt - inte utgör något egentligt svar på mina frågor. Jag kan förstå att regeringen har haft svårigheter med beslutet om projekt Dammsjögruvan när så många intressen skall tillgodoses samtidigt. Uppfattningen att vi skall vara rädda om vår miljö så långt det är möjligt vill jag ansluta mig till, och jag har förståelse för att avvägningen mellan miljöhänsyn och industriell verksamhet är en grannlaga uppgift för regeringen. Trots detta tycker jag att det är ett dåligt beslut som regeringen har fattat. Om jag skall använda mig av det omdöme som har fällts av invånare i Garpenberg, kan jag säga att beslutet var ”det sämsta som kunde ha fattats”. Besvikelsen är stor i bygden hos de flesta kommuninvånarna. Jag skulle först vilja säga, att när det gäller gammal gruvmiljö råder det stor förvirring bland olika myndigheter om uppfattningen om dess värde. I vissa fall anses denna som gammal, bevarandevärd kulturmiljö som måste räddas åt eftervärlden och får därvid inte röras. I andra fall, såsom Garpenberg, anses den vara en miljöolägenhet. Här borde klarhet skapas, statsrådet Ingvar Carlsson. Att pågående verksamhet skall ta sådan hänsyn att minsta möjliga skada åstadkoms på miljön är en självklarhet i dag. Men att ny gruvbrytning också skall ansvara för den miljö som åstadkommits långt tidigare, och som fyllt kraven enligt dåvarande lagar och förordningar, är svårförståeligt för de flesta. Det kan heller inte vara riktigt och måste ses som retroaktivitet av miljöskyddslagen, som trädde i kraft den 1 juli 1969. Resultatet av regeringens beslut är att Dammsjögruvan inte byggs ut och att en begränsning av gruvdriften i den befintliga gruvan i Garpenberg kommer att göras; med åtföljande minskningar av arbetstillfällen. Detta är utomordentligt olyckligt för Garpenberg som samhälle och för Hedemora kommun, som inom sina gränser även har kallvalsverket i Långshyttan, där 270 arbetstillfällen är i fara, samtidigt som näraliggande Avesta Jernverk kommer att friställa ytterligare 160 personer. Mellan åren 1980 och 1985 har 17 000 arbetstillfällen försvunnit från de 23 bergslagskommunerna. Bergslagen är i kris, Ingvar Carlsson! Det är därför regeringsbeslutet om Dammsjögruvan är så utomordentligt olyckligt, inte minst med tanke på att 150 arbetstillfällen går förlorade och att en del av den Övriga sysselsättning som redan finns också kommer att försvinna. En stor del av samhällsservicen kommer inte att kunna utnyttjas, och det blir så att kommuninvånarna inte längre kan bo kvar i sin bygd. Regeringsbeslutet är därför dyrbart för Bergslagen och dess invånare. Regeringen har med sitt beslut om Dammsjögruvan åstadkommit ovisshet om spelreglerna för gruvnäringen, vilket i sin tur leder till att den framtida prospekteringen är i fara. Man kan fråga sig vilken malmfyndighet som i fortsättningen kan vara lönsam att bryta, när inte Europas största silverfyndighet lönar sig att bryta. Huruvida statsrådet anser att arbetsmarknaden i Bergslagen är sådan att gruvbrytningen i Garpenberg kan undvaras, har jag inte fått något svar på, och jag upprepar därför min fråga. Jag vill uppmana statsrådet att ompröva beslutet om ansvaret för den gamla miljön och ta upp förnyad kontakt med Boliden Mineral.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att Margareta Gards inlägg till 100 96 var en argumentation för Boliden Minerals uppfattning i frågan. Margareta Gard uttalar sig om besvikelse i bygden, och den tror jag finns. Men eftersom jag har varit i Garpenberg och talat med företrädare för befolkningen, företrädare för naturskyddsföreningen, företrädare för fackföreningsrörelsen, företrädare också för bolaget liksom för kommunen, tror jag mig ha en ganska god bild av vad människorna tycker och tänker. Prot. 1985/86:66 Jag skulle vilja ställa en motfråga till Margareta Gard. Kommunen yrkade 28 januari 1986 9,5 milj.kr. som ersättning av Boliden Mineral. Det var det som företaget kanske vände sig allra mest emot. Representerade inte kommunen de anställda och framför allt kommunens invånare när man ställde detta krav? | Garpenberg Skulle vi alltså inte ha lyssnat på kommunen i det fallet? När det sedan gäller huruvida detta är ett miljömässigt problem eller inte vill jag konstatera att Garpenberg är det område i Sverige som näst efter Falun släpper ut de största mängderna av tungmetaller. Metallerna påverkar vattenkvaliteten i Dalälven ända ned till kusten. De förhöjda kadmiumhalter som har konstaterats i blåstång utefter Upplandskusten orsakas med största sannolikhet av kadmium från Dalälven. Jag vill också framhålla att två tredjedelar av de områden som skall efterbehandlas upptas av ett sandmagasin som användes under åren 1950 1966. Under första hälften av denna tid utnyttjades magasinet av ett bolag som senare gick upp i Boliden. Under senare hälften utnyttjades det av Bolidenbolaget. Det är alltså enligt min mening inte fråga om någon retroaktiv lagstiftning. Men när man tillåter det nya stora ingreppet i miljön, är det då inte rimligt att ställa krav på att ett företag städar upp efter sig i viss utsträckning och reparerar skador som det tidigare orsakat? Efter Margareta Gards inlägg måste jag också ställa motfrågan: Skall vi alltså strunta i miljökraven och åberopa sysselsättningssituationen i Bergslagen i stort? Skulle vi börja tillämpa sådana regler, då skulle vi verkligen hamnaii ett underläge mot företagen när det gäller att värna om en god miljö. Jag har nyss från en annan borgerlig ledamot kritiserats för att jag inte med tillräcklig skärpa har företrätt miljöintressena. Nu blir alltså miljöministern kritiserad från rakt motsatt utgångspunkt. Det gör att jag tror att jag befinner mig i en ganska väl balanserad position. Herr talman! Det verkliga skälet till att en brytning ännu inte har kommit till stånd — jag säger ännu inte — sammanhänger enligt min bedömning inte med de miljökrav regeringen har ställt. De är rimliga, och jag tror att företaget vid närmare eftertanke kommer att upptäcka det. Men sedan företaget lämnade in sin ansökan har silverpriset på världsmarknaden sjunkit väsentligt. Jag tror inte detta blir bestående,.utan jag tror att silverpriset kommer att gå upp igen, och jag hoppas att detta kommer att leda till att företaget omprövar sin inställning. Det vore mycket oklokt av regeringen att börja tumma på de miljöpolitiska kraven därför att silverpriset sjunker på världsmärknaden.

Herr talman! Jag har inte motsatt mig det krav som kommunen ställt på 9,5 milj.kr. i ersättning. Det var rimligt. Den verksamhet som bedrivs måste också bära kostnaderna för de skador och ingrepp i miljön som den åstadkommer. Det är en princip man skall hålla på, och jag har icke angripit den saken. Kommunen och facket har accepterat brytning i Garpenberg. Kommunen har tillsatt en särskild grupp som arbetat med dessa frågor, och den gruppen accepterade brytningen innan regeringen lade fram sina krav. 45 Detta är en viktig principiell fråga, Ingvar Carlsson. Skall en verksamhet som nu startar också ha ansvaret för det som skett tidigare och som utförts i enlighet med de lagar och förordningar som då gällde? Det är mycket viktigt att reda ut vad som skall gälla i framtiden härvidlag. Ingvar Carlsson säger att man inte kan ta hänsyn till arbetsmarknadssituationen och väga dess krav mot miljökraven. Jag sade i början av mitt anförande att jag är medveten om att det är och var en grannlaga uppgift för regeringen att göra dessa avvägningar. Men jag tycker att man har kommit fram till fel ståndpunkt. Regeringen och företaget har inte samma uppfattning om kostnader för de stora insatser som regeringen kräver. Man anser från flera håll — jag har undersökt uppfattningen om detta också på annat håll för att få flera synpunkter på det — att de stora insatser som krävs inte egentligen motsvarar de miljövinster man gör med dem. Det anses att miljövinsterna av dessa stora insatser är mycket små. Självfallet skall man åtgärda miljön, men här är det fråga om ett ansvarsförhållande. Samtidigt måste vi komma ihåg att man när det gäller brytning av malm är beroende av internationell marknad. Det är icke Boliden som bestämmer priset utan det är världsmarknaden, och man kan inte heller starta en verksamhet som inte går med vinst eller i varje fall går runt. Det är vad jag förstår anledningen till att bolaget avstår från att göra det.
Herr talman! Den person som säger att miljövinsterna av att efterbehandla de gamla upplagen är små har inte satt sig in i denna fråga. Som jag i mitt tidigare inlägg kunde tala om förorsakar de gamla upplagen ett av de allvarligaste läckage vi har i vårt land med effekter i Dalälven och ända ute i Östersjön. Om vi inte går fram den väg som vi gjort i det här fallet har vi att välja mellan att låta skattebetalarna stå för kostnaderna för skador som har orsakats av gruvföretagen och att låta gruvföretagen göra det genom en särskild avgift. Jag har svårt att tänka mig att vi skulle låta skattebetalarkollektivet som helhet stå för dessa kostnader. Det rör sig i vilket fall som helst om att gruvföretagen skall betala för de skador som de har orsakat. Margareta Gard säger att hon står bakom de 9,5 miljoner som kommunen skulle få, så det är inget problem. Men problemet är ju att Boliden Mineral inte accepterar att betala dessa pengar och i själva verket har dragit sig ur den planerade gruvbrytningen. Då är alltså Margareta Gard och jag gemensamt i den positionen att vi har sett till att den här sysselsättningen inte tillförs Bergslagen. Därmed faller hela den fråga som Margareta Gard från början ställde.
Herr talman! Kravet på 9 miljoner till kommunen har jag ställt upp på — det tycker jag är rimligt. Jag har tidigare också sagt, Ingvar Carlsson, att jag tycker det är rimligt att pågående verksamhet betalar sina kostnader. Men skall den betala miljö kostnader också för tidigare verksamhet? Det är en fråga som är principiellt — Prot. 1985/86:66 viktig för Bergslagens framtid — den återkommer; den kan inte bara gälla det = 28 januari 1986 här enskilda fallet. Det pågår prospektering. Hur kommer det att falla ut? Skall vi fortsätta att prospektera i Dalarna och Bergslagen, eller skall vi lägga det åt sidan därför att miljökraven blir så stora att verksamheten aldrig kan löna sig? Det är en mycket tråkig situation. Vi hade i Bergslagen hoppats på att vi skulle kunna göra malmfyndigheter, så att vi skulle kunna få bryta i våra gruvor. Vid åtskilliga träffar som jag har varit på när man har lagt ned järnmalmsgruvor, i Västerbergslagen t.ex., har det sagts mig att prospektering inte kan ske annat än i anslutning till tidigare gruvor, på grund av att det är så dyrt att starta nya gruvor. Man vill undersöka områdena runt de gamla fyndigheterna för att försöka hitta nya. Men det blir en direkt omöjlighet om det ställs krav i den här storleksordningen. Det torde knappast finnas några andra så lönsamma och värdefulla fyndigheter som den silverfyndighet som finns i Garpenberg. Därför, Ingvar Carlsson, är det här inte bara en fråga om Garpenberg eller om de 9,5 miljonerna till kommunen — det här är en betydligt större fråga för framtiden.
Herr talman! Jag bara konstaterar att Margareta Gard fortfarande helt och hållet sväljer företagets argument. Den stora förändringen sedan företaget lämnade in sin ansökan är de fallande silverpriserna. I jämförelse med de fallande silverpriserna medför miljökraven marginella kostnader. De skall dessutom slås ut på en 20-årsperiod. För min del vägrar jag att i denna situation ge avkall på rimliga miljökrav. Vi kan inte tumma på dem. Trots allt spelar människors miljö också en stor roll. Det gäller att värna både sysselsättning och miljö.

Christina Flink kom till riksdagen i höstas. Hon hade med sig värdefull erfarenhet från arbetet i sitt hemläns landsting, där hon med stort intresse ägnade sig åt sjukvårdsfrågorna. När hon kom till riksdagen var det naturligt att hon placerades i arbetsmarknadsutskottet. Hennes arbetslivserfarenhet skulle bli av stort värde. Christina Flink var mycket uppskattad och åtnjöt stort förtroende i sitt hemlän. Under den korta tid hon verkade hos oss fick hon många vänner. Hon var vänlig, klok och framsynt. Vi deltar i den stora sorg som har drabbat hennes små barn och hennes övriga anförvanter. Vi ägnar minnet av Christina Flink en stunds tystnad.

Fru talman! Per Stenmarck har frågat om jag vid mitt besök i Moskva i vår kommer att kräva ett klarläggande av Raoul Wallenbergs öde. I samband med fyrtioårsdagen av Raoul Wallenbergs försvinnande sade jag, att så länge ovissheten om vad som hände Raoul Wallenberg består, kommer regeringen att gripa varje lägligt tillfälle att få visshet om hans öde. Det uttalandet gäller även i dag.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Raoul Wallenberg gjorde en betydande humanitär insats i det av krig utomordentligt hårt drabbade Budapest under slutet av andra världskriget. Hans insats innebar med stor sannolikhet att flera tiotusentals människor, kanske 100 000, kunde räddas. Många av dessa människor kan än i dag vittna om den betydelse som Raoul Wallenberg hade i detta arbete. Man kan med viss rätt säga att Raoul Wallenbergs insats är den största som en svensk gjort i mänsklighetens tjänst, i varje fall i modern tid. Även i andra länder minns man och hedrar man Wallenbergs insatser. För några år sedan blev han som andre icke-amerikan hedersmedborgare i USA. Vidare har exempelvis Canada och Israel på liknande sätt hedrat honom. I en interpellationsdebatt i höstas fick jag beskedet av utrikesministern ”att regeringen kommer att gripa varje lägligt tillfälle att få klarhet i vad som hände med Raoul Wallenberg”. Det är i stort sett samma ord som statsministern använder i dag. Ett lämpligare tillfälle än det som nu yppat sig i och med statsministerns besök i Moskva får vi förmodligen aldrig. Det skall kanske inte heller uteslutas med tanke på Raoul Wallenbergs tämligen höga ålder, om han fortfarande befinner sig i livet, att detta kan vara sista chansen att få ett positivt besked. Statsministern svarar mycket undanglidande på min fråga. På den direkta frågan om han kommer att utnyttja tillfället, när han ändå är i Moskva, till att kräva ett klarläggande om Raoul Wallenbergs öde svarar han precis som tidigare att han tänker utnyttja varje lägligt tillfälle. Låt mig därför bara ställa den konkreta frågan: Kan jag tolka statsministerns besked så, att ett offentligt besök av Sveriges regeringschef i Moskva kan vara ett sådant lägligt tillfälle?

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om inte regeringen bör medverka till att de svenska reglerna om svenska Östersjöfiskares hantering av påträffad ammunition i fångstredskap blir överensstämmande med motsvarande regler i Danmark. Den ammunition som dumpats till sjöss och som innehåller stridsgaser, främst senapsgas, har alltsedan den dumpades vållat bl.a. fiskare olägenheter. Myndigheterna har på olika sätt informerat om riskerna med dessa gaser och hur skadeverkningar skall begränsas: Tullverkets kustbevakning och naturvårdsverket gav år 1984 ut en broschyr om senapsgas till sjöss för information och vägledning för fiskare. I denna broschyr uppmanas svenska fiskare att beträffande fynd i redskap utanför relingen låta fyndet försiktigt gå tillbaka till sjön. Uppmaningen, som överensstämmer med gammal praxis bland svenska fiskare, grundar sig på säkerhetsskäl. Jag finner ingen anledning att ändra de svenska reglerna för hantering av senapsgas till sjöss.
Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret på min fråga. Jag är litet besviken över att miljöministern inte ville ta upp de danska propåerna i detta sammanhang. Denna fråga har ju väckts i Folketingets miljöutskott, och enligt tidningsuppgifter kommer man därifrån att kanske ta upp den här frågan, t.ex. i Nordiska rådet. I så fall blir vi ändå tvungna att ta ställning till denna fråga. Jag vill här peka på två saker. Jag förstår mycket väl fiskarnas situation när de får upp sådana här föremål. Dessa är mycket otäcka att handskas med och fiskarna kan själva få allvarliga skador. De löper alltså en risk som yrkesmän. Samtidigt har senapsgasammunitionen — det är framför allt sådan som det handlar om — dock nu åldrats så mycket att emballaget i form av hölje, ingjutningar osv. blivit allt sprödare. Mer och mer av giftet kommer alltså ut i havet. Om man då fortsättningsvis lägger tillbaka det man får upp kommer situationen inte att förbättras. Därför vore det bra om Sverige kunde ändra sina bestämmelser på denna punkt. De kan ju inte vara heliga. Jag vill ställa en följdfråga till miljöministern: Finns det inte någon vilja hos den svenska regeringen, bl.a. med tanke på det nordiska samarbetet — det förekommer ju kritik i Danmark på den här punkten — att ta upp tullverkets och naturvårdsverkets bestämmelser till omprövning och att försöka åstadkomma ett mera samarbetsinriktat klimat?
Fru talman! Vid fastställandet av de nuvarande reglerna har mycket noga vägts å ena sidan riskerna för fiskarna och deras hälsa, å andra sidan riskerna för den marina miljön. Vi har då från svensk sida kommit till den bestämda slutsatsen att i det konkreta fall som jag har redogjort för i mitt svar överväger hänsynen till fiskarnas hälsa. Det är grunden för det svenska ställningstagandet. Prot. 1985/86:67 Om frågan tas upp på nordiskt plan, kommer vi givetvis att där redovisa vår 30 januari 1986 grundsyn. Vi kommer självfallet också att på sedvanligt sätt lyssna på andra
Fru talman! Det är uppenbarligen så att den danska regeringen har gjort en annan bedömning när det gäller danska fiskare. Jag vet inte om man skall betrakta den som mer ovarsam om de egna fiskarnas liv och hälsa än vad den svenska regeringen är. Den springande punkten är att vi här har två nordiska grannländer som har helt olika bestämmelser i detta avseende. Man kan tänka sig att de fiskare som arbetar i dessa vatten får stöd av statsmakterna på olika vis för att kunna ta hand om dessa ammunitionseffekter på ett som det heter säkert sätt och bringa dem till land. Detta är ett problem som kommer att finnas kvar under överskådlig tid — ingen vet hur mycket som är dumpat i fiskevattnen utanför Bornholm. Jag tycker det är olyckligt att det finns olika bestämmelser för danska och svenska fiskare. Det är ett onödigt irritationsmoment mellan regeringarna och innebär ett onödigt nonchalerande av den marina miljön i Östersjön.

Fru talman! Viola Claesson har frågat mig om jag är beredd att avråda Karlstads kommun och andra kommuner från att satsa på anläggningar för sopförbränning. Tillstånd enligt miljöskyddslagen har lämnats för den i Karlstad planerade avfallsförbränningsanläggningen. Tillståndet har vunnit laga kraft. Regeringen återförvisade dock i ett beslut den 11 oktober 1984 ärendet till koncessionsnämnden för föreskrifter om ytterligare skyddsåtgärder beträffande rökgasutsläppet. Sedan koncessionsnämnden genom beslut den 19 september 1985 meddelat kompletterande föreskrifter i detta avseende är efter överklagande av beslutet frågan om rökgasreningen vid anläggningen åter föremål för regeringens prövning. Jag kan därför inte nu göra något uttalande om denna anläggning. I övrigt vill jag beträffande förbränning av avfall hänvisa till att regeringen genom beslut den 9 maj 1985 uppdrog åt naturvårdsverket och energiverket att utreda de energitekniska och miljöskyddsmässiga förutsättningarna för avfallsförbränning. Resultatet av utredningen skall redovisas till regeringen i maj 1986. Regeringen kommer att uppmärksamt följa frågan om avfallsförbränning. I avvaktan på pågående utredningar är några särskilda ytterligare åtgärder från regeringens sida inte planerade.

Prot. 1985/86:67 Fru talman! Jag ber att få tacka Ingvar Carlsson för svaret. Jag tycker att 30 januari 1986 svaret väldigt väl belyser vilket enormt dilemma som många kommuner i landet befinner sig i. Trots att regeringen verkligen har haft befogade ERE TMS RRR invändningar mot den anläggning som är på väg i Karlstad, har man ur FOreR fär AR : l kommuninvånarnas synvinkel sett redan ett tillstånd på halsen. Just det Honerife SR ag och familjeföretag område i Karlstad där anläggningen skall finnas är mycket diskuterat därför att det redan har en skadad miljö. Där det s.k. Hedenprojektet skall ligga när det är verkställt och färdigbyggt finns redan en kraftigt sjuk och döende skog. Kvicksilverutsläppen i Karlstad är redan allvarliga på grund av industrins utsläpp. Och vi vet också att kvicksilverutsläpp är något som bl.a. skadar barn och barns hjärnor, vilket oroar väldigt många familjer. Det jag har frågat efter har jag tyvärr inte fått något rejält svar på.

I det nu aktuella fallet har man dessutom gått så odemokratiskt till väga att alla upphandlingsförhandlingar med Skanska och andra företag har förts innan fullmäktige har tagit ställning. Vpk tänker gå vidare och kämpa mot sopförbränning och för en resurssnål politik i det här landet. Jag vet att många gärna vill ha ett svar på följande fråga: Tänker regeringen ingripa för att stoppa miljonprojekt som skadar människor och miljö?

Fru talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att låta utreda i vilken utsträckning tolkningen av lagstiftningen rörande ledningsfunktioner i fåmansägda företag i praktiken leder till en diskriminering av kvinnor som är verksamma inom denna typ av företag. Bakgrunden till frågan synes vara skattereglerna om rätten för makar att fördela inkomsten av företaget mellan sig.
Enligt riksskatteverket skall som självständig inkomsttagare betraktas de som har på eget ägande baserat, väsentligt inflytande i ett företag. Enligt taxeringsmyndigheterna kan i ett företag av typ fåmansbolag-familjeföretag i princip endast en av ägarna, verksamma i företaget, ha denna funktion. I praktiken leder detta till en diskriminering av den kvinnliga maken. Med anledning härav vill jag fråga: Är finansministern beredd att låta utreda i vilken utsträckning tolkningen av lagstiftningen rörande ledningsfunktioner i fåmansbolag-familjeföretag i praktiken leder till en diskriminering av kvinnor, verksamma inom denna typ av företag?
En översyn av familjeföretagens beskattning görs för närvarande av 1980 års företagsskattekommitté. I översynen ingår också reglerna om inkomstfördelning. Någon särskild utredning av det slag Hugo Hegeland syftar på är därför inte aktuell.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men det är tyvärr inget riktigt svar på min fråga. 55 Det primära är inte rätten för makar att mellan sig fördela inkomsten av företaget. Om det vore så, kunde jag förstå att finansministern i svaret säger: ”I översynen ingår också reglerna om inkomstfördelning. Någon särskild utredning av det slag Hugo Hegeland syftar på är därför inte aktuell.” Men det är den faktiskt, herr finansminister. Det är i dag på det tokiga sättet att taxeringsmyndigheterna tolkar kommunalskattelagen annorlunda än vad riksskatteverket gör. Riksskatteverket kan mycket väl tänka sig mer än en person i ledningen av ett fåmansbolag. Vanligen är det ett familjeföretag, men även ett aktiebolag kan klassificeras som fåmansföretag. Taxeringsnämnderna däremot säger att det bara kan vara en person i ledningen för ett sådant litet företag och godtar därför inte en uppdelning av ledningsfunktionen. Ofta är det fråga om en uppdelning mellan mannen och kvinnan i ett äkta par. När denna uppdelning inte accepteras blir mannen automatiskt ledare för företaget. På det sättet diskrimineras kvinnan. Min fråga löd faktiskt om finansministern var beredd att låta utreda i vilken utsträckning tolkningen av lagstiftningen rörande ledningsfunktioner i fåmansbolag och familjeföretag i praktiken leder till en diskriminering av kvinnor verksamma inom denna typ av företag. Jag kan mycket väl tänka mig att företagsskattekommittén, som är skyldig att titta på familjeföretagens beskattning, inte alls behöver ta upp just denna fråga. Taxeringsnämnderna tycks tydligen tolka lagen på det sättet att en kvinna verksam i ett företag högst kan bli informationschef och att det är mannen som automatiskt är ledaren av företaget. Därför är denna fråga värd en särskild utredning. Är verkligen inte finansministern positiv till att låta utreda om tolkningen leder till en diskriminering av kvinnor?
Fru talman! Om taxeringsnämnderna i sin tillämpning av lagstiftningen inte iakttar de regler som finns, ankommer det på riksskatteverket att uppmärksamma detta och i så fall vidta erforderliga åtgärder. En utredning som har att granska en lagstiftning tar faktiskt också reda på hur denna lagstiftning tillämpas. Det vore orimligt om i detta fall företagsskattekommittén inte gjorde det.
Fru talman! Jag tackar finansministern för denna kompletterande upplysning. Jag litar då på att företagsskattekommittén verkligen kommer att titta närmare på hur lagstiftningen tillämpas. Som den i dag tillämpas av taxeringsmyndigheterna blir det i realiteten taxeringsmyndigheten och inte företagets styrelse som utser ledaren i företaget. Men det är inte nog med detta — i och med att taxeringsnämnden utser ledaren i företaget utser man också den som skall ha den högsta inkomsten. Då blir det faktiskt automatiskt en diskriminering, oftast av den underlydande kvinnan i förhållande till den ledande mannen. Detta sker även om kvinnan är lika mycket engagerad i ledningsfunktionerna. Jag har blivit uppmärksammad på detta av flera personer som företräder mindre företag. De är tydligen mycket upprörda, särskilt som de anser att tolkningen strider emot riksskatteverkets anvisningar. De har även hänvisat — Prot. 1985/86:67 till professorer i skatterätt och finansrätt. 30 januari 1986 Jag tycker emellertid att det är uppmuntrande att finansministern ansåg —Z—G ——H Om högsta dagpen det som självklart att utredningen kommer att se närmare på detta, och då får å 7 jä vi hoppas att den också gör det. CRAE tarbetslöshetsförsäkringen
Fru talman! Sonja Rembo har frågat mig dels på vilket sätt min bedömning av den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen skiljer sig från finansministerns, dels vilken av de båda bedömningarna som skall uppfattas som regeringens förslag till riksdagen. Denna höjning har kritiserats från olika håll som otillräcklig därför att ersättningen under tidigare år tillåtits släpa efter. Inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen har man mot den bakgrunden diskuterat om det finns förutsättningar att göra ytterligare en höjning. I en motion till riksdagen har därför den socialdemokratiska gruppen i arbetsmarknadsutskottet föreslagit en höjning till 360 kr. och också anvisat en finansiering. Regeringen är överens med riksdagsgruppen om detta förslag.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Under arbetsmarknadsministerns frånvaro gick finansministern under stort buller och bång med på en större höjning av dagpenningen än vad som föreslagits i den bara två veckor tidigare presenterade budgetpropositionen. Därmed tog han avstånd från regeringens eget förslag. Han gjorde det dessutom på ett sätt som lät allmänheten förstå att han gjort en helt annan bedömning av situationen än vad arbetsmarknadsministern gjort. Vad som då är intressant för riksdagen att få veta är på vilka punkter bedömningarna skiljer sig. Höjningen av dagpenningen kan ju inte lösgöras från finansieringen. Är det i fråga om hur stora lönekostnadsökningar arbetsmarknaden tål som bedömningarna skiljer sig? Handlar det om möjligheten att täcka det stora underskottet i arbetsmarknadsfonden? Handlar det om effekter på arbetsmarknaden? Om detta säger arbetsmarknadsministern ingenting. Sådana här bedömningar måste ändå ha gjorts, för det kan väl inte vara så, fru talman, att budgetpropositionen enbart tjänade som en försöksballong för att testa opinionsläget?

Fru talman! John Andersson har frågat statsrådet Sigurdsen om hon avser vidta några åtgärder med anledning av vissa tidningsuppgifter om att cancer hos skogsarbetare som bekämpat lövsly med fenoxisyror ofta döljs i domänverkets sjukskrivningsregister. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Svaret på frågan är nej! Anledningen är att de påståenden som görs i den tidningsartikel som frågeställaren hänvisar till visat sig helt sakna grund. Artikeln var införd i "Dagens Nyheter den 7 december 1985. I denna görs bl.a. gällande att såväl domänverket som verkets företagsläkare medvetet skulle ha dolt cancerfall och ljugit för skogsarbetare som drabbats av cancer sedan de bekämpat lövsly med fenoxisyror. Påståendet tillskrivs professor Olav Axelson och en av hans medarbetare vid yrkesmedicinska avdelningen på regionsjukhuset i Linköping. Såväl professor Axelson som domänverket har helt tagit avstånd från de uppgifter som har publicerats. Dagens Nyheter har sedermera den 12 december 1985 dementerat uppgifterna i nämnda artikel. Det kan för övrigt nämnas att domänverket inte för något sjukskrivningsregister. Jag vill avslutningsvis tillägga att det finns anledning att se allvarligt på de cancerrisker som enligt vissa rapporter drabbar skogsarbetare. Användningen av bekämpningsmedel vid lövslybekämpning i skogsarbete är emellertid förbjuden sedan några år. Från det förbudet finns möjligheter att ge dispens, vilket också sker i viss utsträckning.

Fru talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Uppgiften om att man döljer cancer hos skogsarbetare väckte väldigt stor uppmärksamhet inte minst hos skogsarbetarnas fackförbund, där man betecknade uppgiften som fruktansvärt allvarlig. Jag ställde denna fråga för att om möjligt få ett klarläggande. Det är en och en halv månad sedan frågan ställdes, och jag har under tiden sett dementier från olika håll. Man kan då dra den slutsats som också arbetsmarknadsministern bekräftar, att det var fråga om en tidningsanka. Jag har fått ett klarläggande, och det tackar jag för. För övrigt vill jag bara instämma i vad arbetsmarknadsministern uttalar när det gäller de cancerrisker som drabbar skogsarbetare.

Fru talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat finansministern om han är beredd att vidta några åtgärder såvitt gäller förmånsvärdet av fri Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. När det gäller den preliminära skatten måste det fastställda värdet kunna jämkas för att så nära som möjligt svara mot det värde som kan beräknas bli bestämt vid den slutliga beskattningen. En sådan följsamhet har däremot inte ansetts möjlig att ha när det gäller beräkningen av underlaget för arbetsgivaravgifterna. Det skulle rycka undan grunden för uppbördssystemet, som syftar till att arbetsgivarna skall kunna lämna en slutlig redovisning månad för månad. För att uppbördssystemet skall kunna fungera på ett rationellt sätt både för arbetsgivarna och för myndigheterna krävs med andra ord att avgiftspliktiga förmåner tas upp efter enhetliga grunder. Med hänsyn till de här angivna förhållandena finner jag inte anledning föreslå regeringen några åtgärder.

Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Socialministern säger att det skall vara en följsamhet i systemet och att det kan bli för krångligt om man nu helt plötsligt skulle kunna medge att arbetsgivaravgiften i sådana här fall skulle bli lika med de jämkningar som den lokala skattemyndigheten gör. Det är möjligt att socialministern har rätt, men är det inte litet märkligt när byråkratin fungerar på så sätt att man inte kan ha någon följsamhet i värdet av bostadsförmånen och de arbetsgivaravgifter som tas ut av vederbörande företag? Socialministern känner nog till att det finns ärenden — jag har nämnt Dalslands Kanal AB i min fråga — angående slussvaktare som har fri bostad. De har fått denna förmån jämkad hos lokala skattemyndigheten till exempelvis 370 kr. per månad för 1985. Men bolaget måste betala en arbetsgivaravgift som värdeberäknats till 1 270 kr. per månad — alltså tre gånger så mycket. Vidare är det att märka att denna schablon gäller för hela riket. Dalslands Kanal AB med sina små slussvaktarbostäder får alltså betala lika hög arbetsgivaravgift som det företag i t.ex. Helsingforsstrakten som kan erbjuda en person av betydligt högre rang samma förmån. Jag tycker inte att detta är rättvist. Från regeringens sida borde man i varje fall i någon mån kunna se över dessa frågor.
Enligt dagspressen har det uppstått problem med Finlands TV:s direktsändningar över Mälardalen. Vill statsrådet redovisa fakta om läget?
Fru talman! Erkki Tammenoksa har bett mig redovisa fakta om läget i fråga om sändningarna av finländsk TV över Mälardalen. Lagen om rundradiosändning av finländska televisionsprogram träder i kraft den 1 februari. Lagen gör det möjligt för den svenska regeringen att medge rätt till etersändningar i Sverige av finländska TV-program. En ny sändare i Nacka är färdig och sänder för närvarande ut en testbild. De radiorättsliga och tekniska möjligheterna för att inleda sändningarna föreligger alltså. Det är Finland som skall svara för sammansättningen av de program som skall sändas ut. Finländska intressen skall också svara för vidaresändningen i Sverige och för de upphovsrättsliga avtal som behövs. Det som nu inträffat — och som refererats i pressen — är att den internationella filmproducentfederationen har framhållit de svårigheter som uppkommer då filmer TV-sänds i andra länder än de för vilka sändningarna från början är avsedda. Det finns givetvis anledning att ta filmproducenternas invändningar på allvar. Jag har emellertid gott hopp om att sådana uppgörelser skall kunna nås att sändningar kan starta senast den 1 juli i år, när en ändring i upphovsrättslagen planeras träda i kraft.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är bra att allmänheten och speciellt i Sverige boende finska invandrare får fakta i ärendet. Jag vill påminna kammaren om en sak. När vi fattade beslutet om finska TV-sändningar framställdes det krav på textning. Det innebär även upphovsrättsliga krav från utländska intressenters sida. Jag ville passa på tillfället att påminna om detta eftersom det äventyrar de finska sändningarnas verkställande. För att slippa upphovsmannarättsliga frågor när det gäller t.ex. nyhetsprogrammen skulle Finland kunna träffa ett avtal där det står att det inte enbart gäller Finlands territorium utan även Mälardalen i Sverige. Men det är inte en fråga för Sverige. Jag har dock en annan lösning. Finska föreningen i Helsingfors skrev nämligen till mig och förmedlade en ny tanke. Det gäller det brev som var adresserat till Finlands radiooch TV-ledning. Man föreslår där ganska kloka saker. Det finns ju sådana program där utländska intressenter inte är med. Det gäller då aktuella samhällsprogram, finska filmer som köps av Finlands TV, sportprogram som är mycket efterlängtade av finska invandrare och vissa barnprogram. Min fråga till statsrådet blir då: Kan inte Sverige framföra önskemål om en försökssändning som innebär att Finlands TV tar med sådana program som här nämnts? Jag vet att det är en fråga för Finland. Men för den skull kunde man väl agera från svensk sida också. Jag ber alltså statsrådet att till Finland framföra önskemålet om en begränsning av programmens innehåll, så att önskade sändningar kan komma i gång.
Fru talman! Jag har inget skäl att söka gendriva Erkki Tammenoksas tanke. Låt mig bara säga att jag inte är beredd att inför kammaren redovisa i vilka former ett påskyndande skulle kunna ske, men när de tekniska förutsättningarna nu finns är det alldeles uppenbart att vi från svenskt håll har all anledning att medverka till att sändningar kan komma i gång snabbt. Problemet gäller naturligtvis upphovsrättsliga frågor, och de är reella. En finsk film kan alltså ha sålts av den finske filmproducenten för TV-visning i Finland men ännu inte biografexploaterats i Sverige, och han kan då tänkas motsätta sig att filmen får visas i Sverige. Det är alltså den typen av upphovsrättsliga konflikter som vi måste ta hänsyn till, men vi reser från svensk sida inga hinder för att påskynda starten av sändningarna.
Fru talman! För de finska filmer som har köpts av Finlands TV kan det inte vara några upphovsrättsliga problem, såvitt jag förstår. Min tanke var givetvis att man skulle kunna vinna tid och sända ett begränsat antal program, och då kunde även Sverige agera. Annars är jag nöjd med svaret.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Jag blev mycket glad i somras när regeringsdelegationen vid kvinnokonferensen ställde sig bakom att även det oavlönade vårdarbetet i hemmen skall erkännas och avspeglas i nationalinkomsten, ekonomisk statistik och BNP. Det innebär ett erkännande av att vård av egna barn är ett värdefullt arbete och en uppskattning av alla dem som på heleller deltid utför denna vårdinsats, mestadels kvinnor. Detta är en viktig jämlikhetsfråga. Vi måste uppvärdera vårdarbetet i hemmet om vi skall få män och kvinnor att dela föräldraansvaret och vårdarbetet i hemmen och om vi vill ge familjerna frihet att välja hur de vill kombinera och fördela vårdansvar och förvärvsarbete. Valfriheten är viktig för både jämställdheten och tryggheten i familjen. Det räcker emellertid inte med vackra ord, och jag blev mycket besviken på regeringens budgetproposition, därför att där finns inga förslag till åtgärder som stärker den ekonomiska situationen för dem som vårdar små barn på heleller deltid. Där finns ingen vårdnadsersättning, inget förslag om skatt efter försörjningsbörda, ingenting om höjt garantibelopp i föräldraförsäkringen och ingenting om att vård av egna småbarn skall betraktas som jämbördigt med motsvarande förvärvsarbete, vid t.ex. behov av socialbidrag. Jag är i dag också besviken på statsrådets svar. Opinionsundersökningar har visat att många som i dag förvärvsarbetar själva skulle vilja ta hand om sina små barn, men på grund av den ekonomiska situationen är de tvingade att förvärvsarbeta.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

Skall jag tolka Anita Gradins ord så, att det bara är arbete utanför hemmet som skall räknas som ett värdefullt arbete?

Fru talman! Halva min fråga rörde vilka åtgärder statsrådet vill vidta för att det oavlönade arbetet i hemmen skall bli erkänt som ett värdefullt arbete. Dit hör ju att man ger föräldrar möjlighet att ta hand om sina barn i hemmet på heleller deltid. Detta kan ske t.ex. genom införande av en vårdnadsersättning, genom en beskattning efter försörjningsbörda och genom en höjning av garantibeloppet i föräldraförsäkringen. Så nog finns det möjligheter att stärka och erkänna det oavlönade vårdarbetet i hemmet utan någon mätmetod, som i och för sig är bra för att erkänna vårdarbetet. Genom opinionsundersökningar, t.ex. Jörgen Westerståhls och Folke Johanssons, har vi fått reda på att hela 44 90 av de socialdemokratiska föräldrarna med barn på daghem föredrar att samhället skall göra det ekonomiskt möjligt för småbarnsföräldrar att stanna hemma hos barnen. Så nog är detta en viktig fråga. När det gäller redan hemarbetande småbarnsföräldrar var siffran 81 Ho.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat arbetsmarknadsministern om bakgrunden till fördelningen av det regionala stödet. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Fördelningen av de regionalpolitiska medel som riksdagen har anvisat är starkt kopplad till den geografiska prioritering i form av bl.a. stödområden som riksdagen lagt fast. Senast skedde detta våren 1985. Detta gäller också det anslag som jag utgår från att herr Andersson menar, anslaget för regionala utvecklingsinsatser m.m. Alla länsstyrelser tilldelas resurser för vissa allmänt utvecklingsfrämjande åtgärder, och i övrigt fördelas medlen efter de regionalpolitiska problemens svårighetsgrad, vilket innebär en prioritering av stödområdeslänen.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Först vill jag klargöra att jag i princip är motståndare till statligt stödda företag. Effekten blir, vilket vi i dag kan se runt om i Sverige, att ett företag som haft en produkt som burit sig, ett företag som tidigare klarat sig av egen kraft, efter hand blir utslaget av en konkurrent på ett annat ställe i landet som får statliga subventioner. Vi har den sits vi har, och det måste vi acceptera, men det börjar likna den situation som många familjer i dag upplever, som på grund av det höga skattetrycket måste söka socialhjälp. Av det regionala stödet, som i dag uppgår till totalt 1 800 milj.kr., får Malmöhus län 3 milj.kr. Det är knappt 2 oo, dvs. knappt två tusendelar. Såvitt jag förstår är meningen med stödet att skapa jobb, att skapa nya företag runt om i landet. När man som i Malmöhus län har ungefär 10 96 av landets arbetslösa, borde det finnas mer än ett skäl till att ge Malmöhus län en större del av det totala stödet. Fru talman! Tyvärr är det fortfarande så, det hör jag av statsrådets svar i dag, att man tror att Malmöhus län flyter av mjölk och honung. Örestadstanken är begraven, och ceremonin är för länge sedan slut. Nu kan jag bara konstatera att spökena efter detta fortfarande finns — och det i pluralis — norr om den s.k. landsvägen.
Fru talman! Jag noterade med skärpt uppmärksamhet att Sten Andersson i Malmö är principiell motståndare till stöd och bidrag till näringslivet och följaktligen också motståndare till att företag skall erhålla stöd och bidrag för att etablera sig i orter som kan ha olika sysselsättningsproblem. Låt mig få tillägga att den geografiska prioriteringen inom regionalpolitiken, som kommit till uttryck bl.a. i stödområdesindelningen, under de senaste 20 åren vid ett flertal tillfällen har ingående prövats av regering och riksdag. Senast skedde det, som jag erinrat om i mitt svar, så sent som i våras. Riksdagens senaste beslut grundar sig således på en gedigen praktisk erfarenhet av vilka faktorer som bör beaktas, och vi kan konstatera att det oftast rått en bred enighet om grunddragen i denna prioritering. Jag är faktiskt förvånad över Sten Anderssons fråga mot bakgrund av den under 20 år regelbundet återkommande behandlingen av dessa frågor i riksdagen.
Fru talman! Statsrådet är förvånad över min fråga och över att jag är motståndare till att företag skall erhålla statligt stöd för att överleva. Jag trodde i min naivitet att även statsrådet i grunden delade den uppfattningen att det hade varit bäst om vårt land hade företag som kunde klara sig själva. Jag är förvånad över statsrådets kommentar. Man har alltså prövat frågan hitintills, och statsrådet anser att fördelningen är korrekt för närvarande. Då frågar jag å alla skåningars vägnar: Har man blundat när man har diskuterat de problem som i dag finns it.ex. Malmöhus län?

Fru talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att de planer som finns på ett samarbete mellan SKF Steel i Hällefors och SSAB ej genomförs. ä Enligt vad jag erfarit förs diskussioner mellan SKF Steel och SSAB beträffande ämnesförsörjningen i Hällefors. Vad resultatet av dessa diskus sioner blir liksom eventuella framtida effekter för verksamheten i Hällefors Prot. 1985/86:67 går i dagsläget inte att bedöma. 30 januari 1986 Jag vill dock upprepa vad jag tidigare sagt här i riksdagen, nämligen att det ankommer på företagens styrelse och ledning att fatta beslut om företagets = - Ez skötsel. Självklart förutsätter jag i detta som i andra fall att företaget, i den s malmfältseruvorna mån beslut får negativa konsekvenser för sysselsättningen, tar sitt ansvar. FF NOrrRoKeR
Fru talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Ett beslut om nedläggning av stålverket i Hällefors skulle innebära att ca 400 arbetstillfällen försvinner. Det skulle samtidigt vara det hittills hårdaste slaget mot Hällefors kommun, som redan drabbats svårt av ett minskat antal arbetstillfällen, inte bara vid SKF utan även vid Billerud. Invånarantalet i Hällefors kommun har sjunkit i mer än tio år. Främst är det ungdomar och barnfamiljer som fått lämna kommunen. Det har negativ inverkan på kommunens fortsatta verksamhet. Hällefors Järnverk använder skrot som råvara för ståloch ämnestillverkning. Från vpk:s sida har vi varnat för den alltmer skrotbaserade stålproduktionen och sagt att den kan få dessa konsekvenser. Nu måste man från regeringens sida på ett eller annat sätt förhindra att en enskild kommun i Bergslagen drabbas av dessa konsekvenser. Det gäller inte bara 400 personer vid SKF. En eventuell nedläggning får effekt på servicen i hela kommunen; kommunen måste dra ned på sin verksamhet, som redan är hårt ansträngd. Stora förhoppningar har knutits till att bolagen skall ta sitt ansvar för nya arbetstillfällen. Industriministrar av olika politisk färg har hävdat att kapitalisterna själva skall ta sitt ansvar men gjort föga för att få dem att göra det. Nu är vi i den situationen igen, och regeringen har fortfarande inga planer på att ingripa mot de kapitalistiska företagen, som snart lagt ned hela Bergslagen.

Fru talman! Paul Lestander har frågat mig om jag anser att de skadeståndsanspråk som riktats mot Gruvindustriarbetareförbundets lokalavdelningar vid LKAB i malmfälten är förenliga med principerna för statlig verksamhet. Principerna för hur statligt ägda bolag skall drivas har varit uppe till behandling många gånger i riksdagen. Den grundläggande regel som regeringen arbetar efter och som godkänts av riksdagen är att den löpande verksamheten vid statligt ägda bolag skall skötas av den verkställande ledningen och styrelsen för bolagen. Vidare har det sedan länge varit tradition på svensk arbetsmarknad att parterna utan yttre inblandning själva löser frågor om tolkning och tillämpning av gällande lagar och avtal. Där så 65 inte är möjligt kan frågan hänskjutas till arbetsdomstolen, vilket skett i detta fall. Det vore därför fel av mig att uttala mig om de ärenden som nu behandlas inom SFO och Gruvindustriarbetareförbundet och vid arbetsdomstolen. Det innebär att jag inte heller kan uttala mig om skadeståndsanspråkets storlek. Om parterna inte kan komma till en överenskommelse eller förlikning är det domstolens sak att avgöra rimligheten av de framförda anspråken på skadestånd, om sådant skall utgå.

Fru talman! Jag får först tacka industriministern för svaret. Frågan är egentligen principiell: På vems sida står socialdemokratin och den socialdemokratiska regeringen i en öppen kamp mellan kapital och arbete? Gruvavdelningarna i Kiruna och Malmberget inledde en konflikt i ett läge när man länge hade haft ett helt otillåtet övertidsuttag enligt de maximiregler som gäller på svensk arbetsmarknad. Nu har man stämts med rent orimliga skadeståndskrav i stämningsansökan. I det läget skulle man hälsa med tillfredsställelse om regeringen och dess i det här sammanhanget främste talesman, industriministern, verkligen hade någon åsikt om hur man skall ställa sig till krav som hotar de fackliga avdelningarna med svåra ekonomiska problem. Det är inte fel att göra ett principiellt ställningstagande i de här frågorna eller att deklarera en åsikt. Jag hoppas att industriministern omprövar sitt beslut att inte ge uttryck för någon mening i den här frågan.
Fru talman! Jag känner Paul Lestander som en mycket kunnig person. Därför är jag helt säker på att han innerst inne håller med mig om att det vore klart olämpligt av mig att uttala mig till förmån för endera parten i ett ärende som ligger hos arbetsdomstolen för behandling i enlighet med det regelsystem som sedan länge tillämpas på svensk arbetsmarknad. Detta system är uppbyggt bl.a. utifrån en önskan hos båda parterna — jag vet att Paul Lestander också väl känner till detta — att undvika direkt inblandning från statsmakternas sida i frågor som parterna anser att de själva bör hantera.

Fru talman! Jag skall inte trötta industriministern med en redogörelse för tillkomsten av lagen om arbetsdomstol och det motstånd som den lagen mötte. Fakta i målet är att ägaren till LKAB är staten. Det brukar finnas vissa kanaler mellan ägaren och styrelsen. Det borde ha funnits möjligheter att påverka skeendet. Även om industriministern inte officiellt vill förklara på vilken sida han står, måste han ändå tänka på vem som är hans uppdragsgivare. Det är det arbetande svenska folket, och det är på dess röster hans mandat vilar. Då borde han ha en åsikt om hur kampen skall föras.

2 FAN Fru talman! John Andersson har frågat vilka åtgärder jag avser vidta med fåde TE BESRERORE De skogar som kallas fjällnära ingår i det område som regeringen med stöd av 188 skogsvårdslagen har föreskrivit skall avsättas som svårföryngrad skog. För att få slutavverka i sådana områden krävs skogsvårdsstyrelsens tillstånd i varje enskilt fall. Om det saknas skogsbiologiska förutsättningar att få ny skog inom rimlig tid ges inget tillstånd till avverkning. Det framgår av skogsvårdslagstiftningen vilka hänsyn som skall tas till naturvårdens och rennäringens intressen om avverkning sker. Särskilda villkor kan dessutom föreskrivas när tillstånd ges till en avverkning. I anslutning till prövningen sker ett organiserat samråd med företrädare för naturvårdsmyndigheten, rennäringsmyndigheten och berörd sameby. Dessa regler för skogsbruk och naturvård har tillämpats när skogsvårdsstyrelsen gav tillstånd i det aktuella fallet. Tillståndsbeslutet, som meddelades 1983, har vunnit laga kraft. Regeringen har således ingen möjlighet att ompröva beslutet.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på frågan. Jag hade tänkt inleda den här frågedebatten med jordbruksministern med att konstatera att vi torde vara överens i åtminstone två avseenden. Det första är att skogsbruk i fjällnära skogar är en knepig fråga. Det andra är att man rimligtvis inte kan tvista om varenda bit skogsmark. I dessa avseenden tror jag att vi kan vara överens. I det konkreta fallet är det på det sättet att man aldrig tidigare har kalavverkat i de här områdena såvitt jag vet. Sedan riksdagen hade uttalat att det skall visas stor återhållsamhet i de fjällnära skogsområdena kommer avverkningsmaskinerna, och man gör en kalavverkning. Jag undrar hur reaktionen skulle ha blivit, om riksdagens alla ledamöter på ort och ställe fått bedöma om det var detta som vi menade här i riksdagen med ”stor återhållsamhet”. Jordbruksministern måste väl ha förståelse för att människorna på orten blir upprörda och att proteststormen blir stark. De undrar vad riksdagen menade med sitt uttalande. Jag har aldrig hävdat att det borde bli totalförbud mot avverkning i de här områdena. Min kritik går ut på att det inte har gjorts tillräckliga utredningar och vidtagits tillräckliga planeringsåtgärder. Hyser jordbruksministern verkligen förhoppningen att konflikterna kommer att upphöra? Jag lutar åt det andra hållet, att vi tvingas göra mycket noggrannare undersökningar och en bättre planering än vad som hittills har gjorts, innan vi får någon ordning och reda på problemet. Vilken bedömning gör jordbruksministern?
Fru talman! Vi är helt överens om den restriktivitet som i det här sammanhanget skall tillämpas och som också riksdagen har givit uttryck för. Vi är även överens om att det är väldigt viktigt att man bemödar sig om att ta fram ett så gott underlag som möjligt för att verkligen kunna bedöma frågor av den här typen, vilka som John Andersson framhåller är svårbedömda. Men det John Andersson har frågat mig är vad jag kan göra åt ett beslut som redan har vunnit laga kraft. Jag nödgas då meddela — och det är jag övertygad om att John Andersson inser — att regeringen inte kan gå in och förändra ett redan lagakraftvunnet beslut, och det är ju den situationen vi befinner oss i.
Fru talman! Ja, det är ju helt klart som jordbruksministern säger då det gäller det enskilda fallet. Men jag befarar att det här enskilda fallet kommer att följas av flera. Skall vi i framtiden behöva diskutera alla enskilda fall? Vi måste nog ganska snart ånyo ta upp den här frågan i bred mening. Det behövs en mer gedigen genomgång av den framtida användningen av de fjällnära skogsområdena än vad som nu har gjorts. Jag ser möjligheter till en mångfald verksamheter i de här områdena, däribland skoglig verksamhet. Men jag tror att alla intressen måste ges en allsidig genomgång och värdering. Det skulle vara bra om vi vore ense även i det fallet.
Fru talman! Sedan riksdagen gjorde sitt uttalande har skogsstyrelsen utfärdat skärpta föreskrifter om hanteringen. Vi är dessutom överens om att man för hela det här området skall försöka ta fram ett underlag som gör det möjligt för att oss att slippa diskutera enskilda fall — vi skall lättare kunna komma fram till den riktiga bedömningen i de här sammanhangen. Jag hyser därför gott hopp om att det inte skall behöva uppstå några större svårigheter i fortsättningen.
Fru talman! Mats O Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra export av försöksdjur från uppfödare som inte blivit godkända av lantbruksstyrelsen. Målsättningen när det gäller användningen av försöksdjur är att den skall begränsas till vad som ur forskningens synpunkt bedöms vara oundgängligen nödvändigt. För att uppnå denna målsättning har vi i Sverige en etisk prövning av djurförsök, samtidigt som vi satsar resurser för att hitta alternativa och kompletterande försöksmetoder. Användningen av försöksdjur i Sverige regleras bl.a. i djurskyddslagen. Enligt bestämmelserna får endast sådana djur som är uppfödda för ändamålet, s.k. destinationsuppfödning, användas som försöksdjur. Särskilt tillstånd krävs enligt djurskyddslagen för sådan uppfödning. Någon reglering av export av försöksdjur finns inte. Frågan om förbud mot export av försöksdjur från uppfödare som inte blivit godkända av lantbruksstyrelsen får behandlas i den översyn som för närvarande sker av djurskyddslagen och i anslutning till det arbete Sverige engagerar sig i på internationell nivå för att minimera försöksdjursanvändningen. Sverige avser att så snart som möjligheter därtill föreligger underteckna en internationell konvention som syftar till att begränsa användningen av försöksdjur.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. När den bestämmelse i djurskyddslagen som jag åberopade i min fråga tillkom 1978, var avsikten såvitt jag förstår att man genom denna bestämmelse skall reglera och utöva tillsyn över all försöksdjursuppfödning i landet. Det kan därför inte vara tillfredsställande att uppfödare i Sverige som blivit underkända, kanske för att de har undermåliga anläggningar eller är kända som djurplågare, skulle kunna fortsätta sin uppfödning och finna avsättning för sina djur i annat land. Jordbruksministern hänvisar till den översyn av djurskyddslagen som pågår. Min fråga blir: När beräknas denna översyn vara färdig, så att vi här kan ta ställning till en ny djurskyddslag? Jordbruksministern hänvisar också till den Europarådskonvention som är utarbetad och som, om den antas av Sverige och våra grannländer, löser många av de problem som jag uppmärksammat. Min följdfråga blir därför: När föreligger möjligheter att underteckna denna konvention? Har jordbruksministern, som också är minister för de nordiska frågorna, någon kännedom om hur våra nordiska grannländer kommer att behandla denna konvention?
Fru talman! Mats O Karlsson frågar när djurskyddslagen kan vara färdig för en omprövning efter den översyn som pågår. Jag hoppas att vi skall kunna genomföra detta arbete under året, så att vi kommer fram till en effektivare och bättre djurskyddslagstiftning. Våra möjligheter att underteckna konventionen är beroende av att tillräckligt många länder anmäler sig, så att konventionen blir öppen för ett undertecknande. Sverige hänger på låset — om jag får använda det uttrycket — för att få vara med i sammanhanget så fort möjlighet öppnas.

Fru talman! Mats O Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hindra att man kringgår den nya foderlagen. John Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av att fodertillsatser ordineras i förebyggande syfte inom t.ex. slaktkycklingsproduktionen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bestämmelserna i den nya foderlagen innebär bl.a. att antibiotika och andra kemoterapeutiska preparat inte längre får tillsättas foder i tillväxtbefrämjande syfte. Antibiotika får således sedan den 1 januari 1986 användas endast för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. Härutöver gäller numera ytterligare den restriktionen att inget antibiotikamedel eller kemiskt terapeutiskt medel får ges till djur annat än efter veterinär förskrivning. En bedömning av behovet av medicinering skall således ske i varje särskilt fall. Jag har observerat att det kan förekomma att dessa medel förskrivs i förebyggande syfte på ett sådant sätt att avsikten med den nya lagstiftningen kringgås. Lantbruksstyrelsen har uppmärksammat problemet och kommer att vidta erforderliga åtgärder. Jag finner det synnerligen angeläget att skärpningen av lagstiftningen också får avsedd effekt i den praktiska tillämpningen.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det är inget tvivel om att jordbruksministern har en stark och växande konsumentopinion bakom sig när han på olika sätt arbetar för att förbättra kvaliteten på vår mat. När den nya foderlagen kom var det många som såg den som en klar markering från samhällets sida att det inte är acceptabelt att regelmässigt använda kemoterapeutika för att dölja brister i djurens miljö. Det var också ett ställningstagande för konsumentintresset: att sjuka djur, beroende av medicin, inte är en bra utgångspunkt för vår föda. När lagen nu börjar tillämpas från årsskiftet och det står klart att den kan kringgås blir därför besvikelsen stor. En intensiv debatt har också uppstått. Våra myndigheter på området, lantbruksstyrelsen och socialstyrelsen, uppträder motsägelsefullt och i vissa fall tveksamt. Därför är jordbruksministerns klara ställningstagande för att lagen skall få effekt också i den praktiska tillämpningen mycket bra. Det var ju också stor uppslutning bakom lagen. Vilka är det då som är motståndare till lagen och som nu försöker att kringgå den? Att läkemedelsindustrin är aktiv är helt klart. För den handlar det om att en stor marknad nu hotar att försvinna. Drygt 4 miljoner svin och ca 39 miljoner kycklingar slaktas i Sverige varje år. Det blir många doser, till stora pengar, om alla dessa djur varje dag i sina liv skall tillföras antibiotika. Det förekommer naturligtvis också att enskilda djurägare har så dålig miljö i sina stallar att de blivit beroende av kemoterapeutika för att över huvud taget kunna fortsätta sin djurhållning. I sådana fall måste man dock som jag ser det angripa orsakerna — det vill säga miljöbristerna — och inte = Prot. 1985/86:67 genom mediciner åtgärda symtomen. Jag är inte ffrämmande för att en del av 30 januari 1986 dessa bönder behöver och skall få rådgivning och annat stöd från samhällets sida för att kunna bygga om och på annat sätt förbättra miljön. Jag vill fråga: Är jordbruksministern beredd att tillstyrka sådant stöd? Jag anser vidare att det är ett rimligt konsumentintresse att det framgår av en varudeklaration på exempelvis gödkycklingar om de fötts upp med kontinuerlig tillförsel av antibiotika. Jag har också en bestämd uppfattning om hur försäljningen då skulle utvecklas. Jag vill fråga om jordbruksministern är beredd att medverka till att bestämmelser om en sådan märkning kommer till stånd.

Fru talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret också på denna fråga. Den 1 januari trädde foderlagen i kraft. Denna lag syftar till att skydda både djurs och människors hälsa. Det pågår nu en livlig debatt, av vilken tydligt framgår att man kringgår lagen. Jordbruksministern säger att han ”har observerat att det kan förekomma att dessa medel förskrivs i förebyggande syfte på ett sådant sätt att avsikten med den nya lagstiftningen kringgås”. Jag tycker att det framgår ganska klart av den debatt som nu förs att det är en omöjlighet att bedriva exempelvis slaktkycklingsproduktion i stor skala utan att använda de här medlen. Såvitt jag har förstått av ett par tre inslag i den här frågan i Radioekot, där bl.a. statsveterinären har uttalat sig, har det nu förekommit att slaktkycklingar fått dubbla doser av antibiotika jämfört med vad som gällde före den 1 januari. Jag ställer mig följande fråga: Måste man nu inte vidta åtgärder, så att man förändrar den miljö och det produktionssätt som leder till att det är nödvändigt att använda dessa tillsatser? Är det inte dags att sätta stopp för och avveckla den industrialisering av jordbruket som sker? Det är inte bara här det är problem. Vi fick ju nyligen höra att man måste sy fast löpmagen hos kor som fått för mycket kraftfoder. Sådana här uppgifter kommer ständigt. Nu måste man verkligen göra någonting!

Fru talman! Jag delar uppfattningen att man skall söka angripa orsakerna till de problem som i det här sammanhanget kan uppstå, icke försöka medicinera bort problemen. Jag får hänvisa till att i den forskningsproposition som vi nu lagt på riksdagens bord slås fast att det är viktigt att vi får en djurhållning som tar större hänsyn till djurens hälsa och djurens naturliga beteende.

Låt mig sedan säga beträffande varumärkningen att jag principiellt har den inställningen att konsumenten skall veta vad den vara han köper innehåller.
Fru talman! Jag tackar för jordbruksministerns klara ställningstagande i fråga om detta problem. Det föranleder en följdfråga: Avser jordbruksministern att vidta åtgärder eller låta utreda möjligheterna till en ändring härvidlag? Vad jag tycker att man i dag klart kan se är att de nuvarande produktionsformerna fordrar användning av dessa tillsatser. Då är det litet för långsökt att vänta på den forskning som nu igångsätts.
Jag hänvisar till vad jag sade i mitt svar, att lantbruksstyrelsen har åtagit sig att se till att beslutet om en ny och effektivare foderlag genomförs och leder till att de mål vi strävar mot också i praktiken uppnås.

Fru talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om regeringen ämnar vidta några åtgärder för att förhindra att tillsynsmyndighets föreläggande om förbud att handha djur kringgås eller fördröjs. Den nu gällande lagstiftningen på djurskyddsområdet ger myndigheterna möjligheter att ingripa i sådana fall där allvarliga missförhållanden föreligger vid vården eller behandlingen av djur. Lagstiftningen är också så utformad att ålägganden kan gälla omedelbart utan hinder att besluten överklagas. Det kan dock uppstå problem med verkställigheten av beslutade ålägganden i de fall då djuren har överlåtits till en ny ägare. I samband med den översyn av djurskyddslagstiftningen som för närvarande sker i regeringskansliet kommer detta förhållande att uppmärksammas.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Under senare tid har i flera olika sammanhang aktualiserats behovet av ändringar och förbättringar i djurskyddslagen. Senast har detta behov påtalats genom en framställan till jordbruksdepartementet från landshövdingen i Kristianstads län. Denna framställan bör enligt min mening tillmätas särskilt beaktande, då den grundas på erfarenheter från ett av landets djurtätaste län. Själv medger jordbruksministern i sitt svar att problem kan uppstå med verkställigheten av ålägganden som beslutats, när djuren överlåtits på en ny ägare. Den nya ägaren har i vissa fall visat sig vara en person som är mycket närstående den tidigare ägaren, såsom barn, hustru eller sambo. I vissa fall finns anledning misstänka rena bulvanageranden. Nu svarar jordbruksministern att man från regeringens sida skall uppmärksamma detta förhållande i samband med den översyn av djurskyddslagen som för närvarande sker. Att en översyn nu sker är bra, men det är också viktigt att problemen kan rättas till inom en snar framtid. När är denna översyn klar? Finns det ett slutligt datum? Skall det bli någon ändring i nu gällande djurskyddslag, eller skall vi få en ny djurskyddslag? Och vad innebär det mera konkret att man ”uppmärksammar” frågan? Jag skulle vilja ha ett förtydligande på den punkten. Innebär detta att regeringen ämnar vidta åtgärder för att hindra möjligheterna att kringgå myndigheternas förbudsföreläggande?
Fru talman! Jag har tidigare svarat att vi räknar med att ha lagstiftningsförslaget färdigt under året. Avsikten är att skärpa lagstiftningen, till förmån för ett bättre djurskydd. Självfallet är det meningen att försöka förhindra att det går att kringgå lagen, dvs. att lagen skall kunna tillämpas med den effekt som har varit avsikten.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för de kompletterande upplysningarna. Det gläder mig att man tänker sig en skärpning och att översynen skall ske under året. Men därpå följer ju arbetet med lagrådsremiss och slutligen proposition. Därför undrar jag: Är det realistiskt att tro att vi kan få en ny eller förbättrad djurskyddslag under detta år?

Fru talman! Karl-Gösta Svenson har frågat mig vilka skäl som ligger till grund för att välja Kristianstad som huvudort vid samordning av kanslifunktionerna vid Malmöhus och Kristianstads läns skogsvårdsstyrelser. Skogsstyrelsens verksledning har utarbetat ett omfattande program för besparing inom skogsvårdsorganisationen. Programmet innehåller bl.a. förslag till en sammanslagning av kanslifunktionerna vid skogsvårdsstyrelserna i Malmöhus och Kristianstads län. Enligt förslaget skall Kristianstad vara huvudkansliort. Något beslut har ännu inte fattats i frågan av skogsstyrelsen. Därför är jag inte beredd att nu kommentera denna fråga.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Även Blekinge är ju inbegripet i denna sammanslagning, genom att en del av den administrativa funktionen på skogsvårdsstyrelsen i Blekinge län skall tillföras Kristianstads län, enligt förslaget från skogsstyrelsen. Och Blekinge lider som bekant sedan många år av en negativ befolkningsutveckling till följd av dålig arbetsmarknad. Bl. a. har många statliga jobb försvunnit från länet. Jag är visserligen medveten om att staten liksom andra arbetsgivare skall ha en effektiv förvaltning. Det innebär regionaliseringar och centraliseringar. Blekinge har i sådana fall oftast fått dra det kortaste strået, vilket har inneburit utflyttningar från länet. Minskningen av de statliga jobben har skett steg för steg, men nu är måttet rågat. Det måste bli ett stopp på den ensidiga regionaliseringen av statlig verksamhet som innebär en flykt från länet. Flödet måste vändas. Utflyttning av statlig verksamhet har ånyo aktualiserats genom skogsstyrelsens förslag om överföring av administrativa tjänster till ett enligt förslaget nybildat regionkontor i Kristianstad. Det är bra att det enligt uppgift i pressen har kommit nya signaler från skogsstyrelsen som för närvarande inte innebär någon neddragning just i Blekinge. Jag är emellertid inte nöjd med det. Vid en sådan sammanvägning som det är fråga om i det aktuella fallet måste — med beaktande av den situation som råder i Blekinge — regionala hänsyn tas. Jag menar att huvudorten i detta fall kan förläggas till Ronneby lika väl som till Kristianstad, utan att man i stort sett ger avkall på effektiviteten. Verksamhetsbasen skulle på så sätt breddas i Blekinge. Fru talman! Sveriges trädgård slokar. Jag hade hoppats att jordbruksministern i dag skulle ha gett oss blekingar litet växtnäring. Jag vill därför ställa en liten kompletterande fråga till jordbruksministern: Är jordbruksministern med ledning av vad jag anfört beredd att ta upp en diskussion med skogsstyrelsen om att i samband med denna omorganisation överföra kanslifunktionen eller en del av den till Blekinge?
Fru talman! Jag har redan i mitt svar angett att så länge det över huvud taget inte föreligger något beslut från skogsstyrelsen i frågan finns det inte något skäl för mig att ta upp en diskussion här i riksdagen om vad som skall hända.
Fru talman! Det hade varit värdefullt om jordbruksministern kunnat ta en diskussion med skogsstyrelsen innan ett beslut föreligger — det är värre att få ett beslut ändrat sedan.
Fru talman! Christer Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag överväger för att begränsa antalet djurförsök och i övrigt förbättra djurens situation. Som framgått av mina svar på tidigare frågor i dag är vårt mål att begränsa användningen av försöksdjur till vad som ur forskningens synpunkt bedöms vara oundgängligen nödvändigt. Jag nämnde i det sammanhanget den etiska prövning vi har i Sverige, som för närvarande är föremål för en utvärdering och översyn. Jag nämnde också det internationella arbete som Sverige deltar I En ny lagstiftning har nyligen införts som förbjuder antibiotika och andra kemoterapeutiska preparat som tillväxtbefrämjande tillsatser till foder. Härutöver gäller att inget av nu nämnda preparat i fortsättningen får ges till djur annat än efter veterinär förskrivning. I anslutning till foderlagen har också köttmjöl från självdöda djur förbjudits som tillsats till foder. I den proposition om jordbruksforskning m.m. som regeringen nyligen lagt fram förordas bl.a. insatser för ett sammanhållet forskningsprogram om nya produktionsformer i jordbruket. Regeringen föreslår bl.a. förstärkt forskning i syfte att främja produktionsformer som är förenliga med djurens normala beteende och en god djurhälsa. Utöver vad som nu sagts kan jag också ånyo erinra om den översyn som för närvarande sker av djurskyddslagen. De åtgärder som jag nu i korthet redovisat visar att regeringen arbetar med de frågor Christer Nilsson tar upp. Jag kan också försäkra Christer Nilsson att regeringen även i fortsättningen kommer att vara aktiv i dessa frågor.

Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Jag har med intresse tagit del av både svaret och den diskussion som har förts med anledning av de frågor som jordbruksministern haft att besvara i dag. Jag upplever alla dessa frågor sammantagna som litet skrämmande. Vi har diskuterat frågor om export av försöksdjur, tillväxthormoner i foder, antibiotikaanvändningen, kraftfodertillförseln och vanvård av djur. Och den fråga som vi nu behandlar rör förbättring rent allmänt av djurens situation. De svar som jordbruksministern har gett är mycket tillfredsställande. Regeringen ser verkligen seriöst på problemen och tar itu med dem.

Är det inte detta som gjort att vi har fått en sårbarhet och kanske satt djurhållningen litet i kläm? Jag tror att man allmänt har blivit medveten om detta. I jordbruksministerns svar kan jag också skönja en kraftfull vilja att pressa tillbaka denna utveckling, att satsa på forskning, och att jordbruksministern, trots att vi måste klara oss i konkurrenshänseende inom dessa områden, också vill hävda den gamla svenska traditionen att ta stor hänsyn till djurens hälsa och allmänna välbefinnande. Jag är ganska nöjd med vad jordbruksministern har redovisat i dag. Men jag är samtidigt skrämd av den snabba utveckling som sker. Vi måste hela tiden ge akt på denna utveckling. Slutligen skulle jag gärna vilja höra vad jordbruksministern har för synpunkter när det gäller distriktsveterinärernas ställning och deras förutsättningar att arbeta.
Fru talman! För att börja med det sistnämnda, så har det ju sagts att vi skulle vara på väg att avskaffa distriktsveterinärorganisationen, vilket är totalt felaktigt. Vi är intresserade av att upprätthålla en distriktsveterinärorganisation. När det sedan gäller de generella problemen vill jag säga att vi kanske i något för hög grad har satsat på kvantitet i utvecklingen på jordbrukets område. Det kan nu konstateras att vi har bekymmer med kvantiteten och att vi har fått negativa effekter, exempelvis på djurhållningen, av det slag som nyss har nämnts. Låt mig få slå fast — jag hann inte med det i mitt förra inlägg — att om man använder sig av produktionsformer där man tvingas till operativa ingrepp för att det över huvud taget skall vara möjligt för djuren att stå ut med vad vi kräver av dem för att uppnå en viss produktion, då har man överskridit gränsen. Jag menar att det är helt olämpligt att vi får produktionsformer som kräver den typen av insatser riktade mot djuren.
Fru talman! Jag är nöjd med detta svar. Det är mycket bra att vi får en debatt om dessa frågor. Jag tror att den allmänna medvetenheten och intresset för det här från konsumentsynpunkt och producentsynpunkt har ökat. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Jag tycker att jordbruksministern på ett förtjänstfullt sätt har drivit och handlagt dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Svaret inger emellertid inget hopp på kort sikt för våra arbetslösa ungdomar i Blekinge. Snarare förstärks intrycket av avsaknad av handlingskraft från regeringens sida, som för ett par veckor sedan också präglade löneministerns besök i länet. Hans råd löd: ”Håll inte arbetslös ungdom kvar ilänet.” Han informerade också om att några drastiska grepp från regeringen för att sätta stopp för exporten av ungdomar från länet inte är att vänta. I arbetsmarknadsministerns svar finns emellertid eventuellt ett par små korn, som jag skall återkomma till. I Blekinge finns för närvarande 8 000 personer som saknar ett riktigt jobb. Något över 3 000 personer är öppet arbetslösa. Av dessa är ca 35 Zo ungdomar under 25 år. Tar man även hänsyn till åldersgruppen upp till 35 år är andelen 55 97. Siffrorna talar för sig själva. Den negativa befolkningsutveckling som vi redan i många år brottats med i länet kan inte vändas om inte våra ungdomar och yngre människor kan stanna kvar. I torsdagens frågestund här i kammaren sade jag till jordbruksministern att Sveriges trädgård slokar. Vi behöver växtnäring. Jag upprepar även detta till landets arbetsmarknadsminister. Blekinge behöver växtnäringstillförsel — nu. Det behövs konkreta åtgärder som kan ge resultat på kort sikt. Det behövs också åtgärder som ger resultat på litet längre sikt — jag tänker då i första hand på bättre utbildningsmöjligheter, framför allt högskoleutbildning. Herr talman! De 8 000 människor i Blekinge län som saknar ett riktigt jobb ges inget hopp, även om arbetsmarknadsministern med statistikens hjälp försöker måla en tavla som dock inte riktigt stämmer med verkligheten.

Samtidigt konstaterar jag att Blekinge tillhör de tre län som har den högsta ungdomsarbetslösheten i landet. Vi ligger i botten när det gäller antalet lediga platser. Vi ligger i topp när det gäller antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och när det gäller antalet ungdomar i ungdomslag. Detta är kalla fakta. Herr talman! Det är bra att regeringen håller på att ändra attityd när det gäller lärlingsutbildning. Ett närmande till den sedan länge framförda moderata uppfattningen i detta avseende välkomnas. Detta var ett av de små kornen, som på sikt kan ge våra ungdomar en bättre chans på arbetsmarknaden. Det andra lilla kornet som eventuellt finns i svaret gäller utbyggnaden av teknikcentrum i varje kommun i länet. I två av kommunerna, Sölvesborg och Ronneby, har emellertid uppbyggnaden av dessa centra endast nått planeringsstadiet. Det krävs statligt stöd för att det hela skall kunna förverkligas. Kan jag tolka arbetsmarknadsministerns svar på så sätt att regeringen är beredd att ge statligt stöd till dessa två centra, som nu håller på att planeras? Herr talman! Det behövs som jag sagt tidigare åtgärder som kan ge omedelbara resultat. Våra arbetslösa i länet, och våra övriga invånare i länet, måste få en liten kick för att få framtidstron tillbaka. Jag är t.ex. övertygad om att ett slopande av löntagarfonderna skulle ge omedelbara positiva konsekvenser. Jag och många med mig är övertygade om att s.k. lärlingslöner ger flera jobb. Detta kan ge resultat på kort sikt. Motståndet från socialdemokraternas och LO-fackets sida är stort. Enligt deras uppfattning skapas inga nya jobb på detta sätt. Det hårdnackade motståndet är förvånande. Det torde vara ställt utom allt tvivel, att vid nyanställning då det är fråga om personer som inte tidigare varit yrkesverksamma drabbas företagen av en icke oväsentlig introduktionskostnad. Denna varierar med hänsyn till arbetets art och den yrkesutbildning som den nyanställde besitter. I dagens situation, med höga ingångslöner och höga sociala avgifter, väljer företagen i regel en yrkeserfaren person i stället för en person som kommer direkt från en gymnasial yrkesutbildning. Ungdomar utan någon yrkesutbildning har knappast en reell chans på dagens arbetsmarknad. För att utröna om lärlingslöner kan ge flera jobb vill jag fråga arbetsmarknadsministern om regeringen vill ta initiativ till att i samråd med arbetsmarknadens parter åtminstone starta en försöksverksamhet — gärna i Blekinge. Med hänsyn till den arbetsmarknadssituation som vi har i länet är det viktigt att snabbt också öka investeringsvolymen och nyföretagandet. Jag får därför fråga arbetsmarknadsministern om regeringen är beredd att bidra till detta genom exempelvis ett generöst frisläpp av Blekinges näringslivs innestående medel i investeringsfonder och allmän investeringsreserv från den 1 april 1986 till förslagsvis den 30 juni 1988. Är regeringen också beredd att under denna tidsperiod tillåta skattemässiga direktavskrivningar i samband med nyinvesteringar?

Herr talman! I allt väsentligt vill jag understryka det Karl-Gösta Svenson tagit upp när det gäller ungdomsarbetslösheten i Blekinge. Jag vill dock på några punkter komplettera hans inlägg. Blekinge har under lång tid varit ett utflyttningslän. Sedan 1975 har länet minskat med över 4 000 personer. Naturligtvis är det då i stor utsträckning ungdomar som gett sig i väg till andra regioner där möjligheterna till arbete varit större. De positiva tendenser som arbetsmarknadsministern tycker sig finna har jag dock svårare att upptäcka. Siffror som jag fått av länsarbetsdirektören i Blekinge län visar att arbetslösheten ökat bland 18-19-åringar med 20 personer och bland 20-24-åringar med 56 personer enligt mätningar i december från 1984 och 1985. Totalt var alltså ökningen vid dessa mättillfällen 76 personer i de här ungdomsgrupperna. Jag poängterar att mätningarna gjordes under en vecka i december. En annan intressant siffra är den relativa arbetslösheten bland män och kvinnor. Jag tror att detta intresserar Anna-Greta Leijon mycket. I åldersgruppen 20-24 år var t.ex. i Olofström 6,4 96 av männen arbetslösa och 22,3 20 av kvinnorna. I Sölvesborg var 7,7 9o av männen och 19,3 96 av kvinnorna arbetslösa. För att gå litet längre österut var i Ronneby 7,9 96 av männen arbetslösa mot 21,3 20 av kvinnorna. Mot bakgrund av dessa presenterade siffror frågar man sig naturligtvis vad regering och riksdag kan uträtta för att medverka till att göra bilden ljusare. På två områden kan statliga organ direkt påverka utvecklingen. Det gäller den statliga sysselsättningen och utbildningsområdet. Tyvärr kan man vad gäller den statliga sysselsättningen konstatera att det kanske är det område inom arbetsmarknadssektorn som varit utsatt för den största minskningen i Blekinge län. Bara på det sista året har minskningen varit 240 personer, och det är väldigt mycket för ett litet län. Herr talman! Jag vill här fråga arbetsmarknadsministern om hon är beredd att medverka till att denna oroande utveckling stoppas upp. Enklast gör man detta genom statliga lokaliseringar av olika slag. Nya jobb inte minst för ungdomarnas skull borde skapas. Vad gäller högskoleutbildning saknar Blekinge med något undantag sådan. Om man ser till övriga delar av regionen kan konstateras att det i städer som Kristianstad, Växjö och Kalmar, där sådan utbildning finns, är en positiv befolkningsutveckling. Självfallet vore det en stor stimulans för Blekinge om ett antal högskoleutbildningar förlades till länet. Inte minst för de många unga arbetslösa kvinnorna torde detta vara av ytterst stor betydelse. Är Anna-Greta Leijon beredd att i regeringen verka för att Blekinge, som ett led i att motverka ungdomsarbetslösheten, får en något mer gynnad ställning när det gäller kursverksamhet med högskoleutbildning? Avslutningsvis vill jag, herr talman, konstatera följande: I valrörelse efter valrörelse har socialdemokraterna på gator och torg hemma i Blekinge utropat att de skall ta krafttag för att hindra den negativa utvecklingen vad gäller arbetslöshet och sysselsättning i länet. Socialdemokraterna har i dag, och har under lång tid haft, makten i kommuner och landsting i Sveriges trädgård. Just nu är socialdemokraterna också i regeringsställning. Alla politiska förutsättningar finns för att ta nämnda krafttag. Det är dags att socialdemokraterna följer upp det fagra talet med handling och konkreta åtgärder. Jag hoppas att Anna-Greta Leijon är beredd att se till att så blir fallet. Inte minst i Blekinge ser ungdomarna fram mot detta.

Herr talman! Jag har inte försökt måla en ljusare bild av situationen i Blekinge än den som verkligen finns. Tvärtom strök jag i mitt svar under att arbetslösheten är hög i Blekinge och att detta särskilt gäller ungdomsarbetslösheten. Vi har dock under det senaste året haft en utveckling i rätt riktning. Jag hoppas att vi tillsammans kan glädjas åt detta. Sedan gäller det att se till att denna utveckling fortsätter. Det är naturligtvis många olika saker som måste till för att ett län skall få en gynnsam framtidsutveckling. Flera av de frågor som här ställdes till mig ligger utanför mitt ansvarsområde och hör till andra departement. Det hade självfallet varit enklare om jag hade fått veta frågorna i förväg. Då hade jag kanske kunnat svara på dem. En fråga gällde de olika teknikcentra som nu håller på att byggas upp i några kommuner. Staten har, delvis genom att vara aktivt pådrivande, medverkat till att det snabbt skulle kunna fattas beslut. Svängsta och Karlskrona är sådana exempel. I de två kommunerna har staten medverkat till uppbyggandet av teknikcentra. I övriga fall har staten inte fått någon ansökan där det har framförts önskemål om statlig medverkan. Då är det naturligtvis svårt att svara på frågan vad regeringen kommer att göra om den eventuellt får en dylik ansökan. Än så länge finns det alltså ingen sådan hemställan. Det är självfallet lätt hänt att människor ibland tappar tron på framtiden, om situationen på arbetsmarknaden är besvärlig och utvecklingen dålig. I en kommun i Blekinge, Olofström, såg många för några år sedan mycket dystert på utsikterna för framtiden. Vi vet att Olofström i dag är en kommun där befolkningen har repat mod igen och hyser gott hopp om framtiden. Det finns nog förutsättningar för att människorna i de övriga kommunerna i Blekinge skall få framtidstro. Precis som interpellanten och Lennart Alsén tror jag att en väsentlig grund för ett bättre differentierat näringsliv ligger i utbildning. Det kan då handla om utbildning på många olika nivåer. De nämnda teknikcentra är viktiga i detta sammanhang. Arbetsmarknadsutbildningen kan också spela en mycket betydande roll. Blekinge är faktiskt ett av de län där vi kan vara mest nöjda med arbetsmarknadsutbildningen. 76 76 av dem som gick igenom yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning i Blekinge fick inom sex månader efter avslutad utbildning arbete i utbildningsyrket. Det är ett mycket bra resultat. En av de verksamheter som vi nu startar är avsedd just för 20-24 åringarna, en åldersgrupp i vilken vi över hela landet har haft svårast att få ned arbetslösheten. Jag har sagt det många gånger tidigare, men jag upprepar det nu: Den möjlighet som vi har att inom arbetsmarknadspoliti kens ram kombinera utbildning och beredskapsarbete, framför allt för denna åldersgrupp, borde kunna ge resultat. Många 20-24-åringar tycker att det är svårt att gå in i en vanlig utbildning eftersom den ersättning de får är för låg. Samtidigt vet vi att de för att få fast fot på arbetsmarknaden skulle behöva komplettera sin utbildning. Vi har använt möjligheten att kombinera utbildning och beredskapsarbete alldeles för litet. Därför är det med särskilt stor glädje som jag nu konstaterar att man i en av kommunerna i Blekinge tillsammans med länsarbetsnämnden skall göra en intensiv satsning på just detta. Jag tror att den här möjligheten borde kunna användas också i de andra kommunerna för att ge denna den värst utsatta åldersgruppen bland våra ungdomar en stabilare grund att stå på. Det är naturligtvis många andra åtgärder vi måste vidta för att få Blekinges näringsliv på fötter. Jag tror emellertid inte att man vare sig genom att avskaffa löntagarfonderna eller genom att låta Blekinge län som försökslän tillämpa sänkta ungdomslöner skulle vara inne på rätt väg. Avslutningsvis vill jag påpeka att jag i slutet av mitt interpellationssvar berättade att vi inom regeringen i flera departement arbetar intensivt med ungdomsfrågorna. Att vi gör det är också anmält i budgetpropositionen. Vi har haft ytterligare kontakter med arbetsmarknadens parter, och vi vet att det hos dem finns ett förnyat intresse att ta upp en allvarlig diskussion om ungdomsåtgärder. Det är min förhoppning att vi tillsammans med arbetsmarknadens parter skall kunna ordna det bättre för ungdomar som efter avslutad skolgång skall ut i arbetslivet.

Herr talman! Naturligtvis delar jag arbetsmarknadsministerns uppfattning att utbildning är bra för våra ungdomar och att vi skall försöka utveckla utbildningsverksamheten i Blekinge län. Jag vädjar i det sammanhanget till arbetsmarknadsministern att se mera positivt på en gymnasial lärlingsutbildning, som på sikt kan vara mycket bra för ungdomarna inte bara i Blekinge utan i hela landet. Det är emellertid beklagligt att arbetsmarknadsministern inte vill stimulera till lärlingslöner. Jag tror att de stora förlorarna på en sådan politik är våra ungdomar. Jag vädjar till arbetsmarknadsministern att för våra ungdomars bästa tänka om i det avseendet. När det i övrigt gäller Blekinge län och dess förutsättningar vill jag säga att den statliga verksamheten steg för steg har minskat. Minst 4 000 arbetstillfällen har därigenom försvunnit från länet under ett antal år. Nu får det vara stopp med den här flykten ifrån länet, säger vi i Blekinge. Flödet måste vända. I samband med omorganisationer inom olika statliga förvaltningar bör alltid utredas om förvaltningen eller delar av densamma kan bli lika effektiv eller i vart fall näst intill lika effektiv även om den är placerad i Blekinge. Jag tänker givetvis i första hand på sådana statliga verksamheter som redan är etablerade i Blekinge. Får jag därför fråga arbetsmarknadsministern om regeringen är beredd att med olika statliga förvaltningar ta upp förhandlingar om att bredda basen för de statliga verksamheter som i dag finns etablerade i Blekinge. Jag vill som exempel nämna det jag diskuterade med herr jordbruksministern under frågestunden i torsdags. Det gällde det förslag från skogsstyrelsen som innebär att kanslifunktionerna vid Malmöhus och Kristianstads läns skogvårdsstyrelser skall samordnas och få Kristianstad som huvudort. Dessutom föreslås att det med den nybildade kanslifunktionen i Kristianstad skall ske en långtgående administrativ samordning med skogsstyrelsen i Blekinge län. Jag menar att verksamheten i det här fallet i stort sett utan att man ger avkall på ett effektivitetskrav lika väl kan förläggas till Ronneby som till Kristianstad. I vart fall vissa utbrytbara delar skulle kunna placeras i Ronneby. Det finns naturligtvis mängder av liknande exempel inom den statliga förvaltningen. Jag tycker det är viktigt att vi i det avseendet tänker på ett annat sätt och försöker få litet verksamhet till Blekinge län. I debatten om Kockumskrisen i Malmö — senast i ett TV-program i fredags — har det talats om att regeringen håller på att förhandla med Saab om en etablering i Malmöområdet. Som företrädare för Blekinge län vill jag då poängtera att befolkningsunderlaget i Blekinge län minskar både med avseende på länet som helhet och med avseende på varje enskild kommun i länet. Jag vill dessutom poängtera att i Karlskrona, på den bekanta Grängestomten på Verkö, finns ett av Sveriges finaste industriområden, som är helt klart för etablering av industri i den storlek som Saab planerar. Min sista fråga till arbetsmarknadsministern blir följande: Förekommer etableringsförhandlingar med Saab? Om så är fallet, finns någon Blekingeort med bland alternativen?

Herr talman! Anna-Greta Leijon tyckte att Karl-Gösta Svenson och jag ställde ett antal frågor som inte berörde henne och arbetsmarknadsdepartementet utan att frågorna gällde andra departement. Må så vara att man kommer in på områden som inte direkt berör i detta fall arbetsmarknadsministern, men Anna-Greta Leijon har dock det övergripande ansvaret för alla åtgärder som på olika sätt påverkar sysselsättning och möjligheter till arbete i våra län. Därför kan det inte hjälpas att en riksdagsman från Blekinge ställer frågor för att försöka utnyttja Anna-Greta Leijons ställning i regeringen som sammanhållande länk på detta område, den som har att se till att åtgärder vidtas. Jag frågade om statlig lokalisering, något som har diskuterats under många år i Blekinge. Blekinge har varit mycket beroende av statlig sysselsättning — inte minst i Karlskrona, där marinen har haft ett avgörande inflytande. Denna statliga sysselsättning har minskat mycket kraftigt de senaste 10-20 åren. Här har staten ett mycket stort ansvar. Här behöver vi egentligen inte politisera, utan det gäller bara ett arbetsgivaransvar som måste följas upp på något sätt. Generation efter generation blekingar har här missat arbetstillfällen. Sedan vill jag ta upp frågan om kvinnorna. Anna-Greta Leijon och jag är överens om att strukturen på Blekinges näringsliv är sådan att de unga kvinnorna missgynnas. Anna-Greta Leijon nämnde speciellt Olofström som ett glädjande exempel. Jag hade tillfälle att under valrörelsen besöka ungdomar i Olofström och delta i ett par radioprogram. Det som slog mig mest var att flickor med treårig gymnasieutbildning hade ytterst små möjligheter att få någon sysselsättning i länet. Detta är mycket allvarligt. Staten och vi alla har ett ansvar för att en ändring kan komma till stånd. Jag vill till sist fråga Anna-Greta Leijon: Vill arbetsmarknadsministern verka för att vi får ett antal högskoleutbildningar, som skulle betyda väldigt mycket inte minst för flickorna, förlagda till Karlshamn eller Karlskrona, som är de två största orterna i länet?

Herr talman! Får jag först säga till Karl-Gösta Svenson, att när jag talar om ungdomarna och det arbete som är på gång inom såväl arbetsmarknadssom utbildningsdepartementet, handlar det inte enbart om lärlingsutbildning i den traditionella bemärkelsen. Vi har ju lärlingsutbildning i dag, och såvitt jag vet har vi inte utnyttjat alla de möjligheter som finns. Det finns faktiskt resurser, utbildningsplatser, som borde kunna utnyttjas där. Men det finns också många andra möjligheter och modeller för att på annat sätt förändra gymnasieskolan än till det som traditionellt har kallats för lärlingsutbildning. Vi vet ju att arbetsmarknadens parter och staten på annat sätt kan samverka för att klara ungdomens problem. Jag har inte talat om lärlingslöner, utan vad jag sade var att en del ju tror sig kunna lösa alla ungdomsarbetslöshetsproblem genom att sänka ingångslönerna, de ordinarie lönerna för ungdomar på arbetsmarknaden. Jag tror inte att det är en enkel väg att klara av ungdomsarbetslösheten vare sig i Blekinge eller på andra ställen. Vi vet att det finns många faktorer som samverkar när det gäller ungdomarnas arbetsmarknad. Det är alldeles riktigt att Blekinge har tappat jobb på den statliga sidan. Det har ju riksdagen också i ett antal sammanhang betonat. Riksdagen har nämligen uttalat att de områden i landet som i första hand bör komma i fråga när det gäller en kommande statlig utlokalisering är skogslänen och sydöstra Sverige. Till sydöstra Sverige får väl i varje fall en del av Blekinge räknas. Det finns alltså redan beslut i detta avseende. Sedan kan man fråga sig på vilket sätt en sådan här statlig utlokalisering skall utföras. Regeringen menar att det finns förutsättningar för att studera verk efter verk. Samtidigt kan man då fundera över hur decentralisering av verksamheten skulle kunna åstadkommas. Regeringen har, med hjälp av civildepartementet, redan aktivt påbörjat ett sådant arbete. Huvudprincipen är att försöka decentralisera ungefär 10 90 av verksamheten ute i landet. Sedan ett par år tillbaka arbetar man intensivt med anledning av detta uppdrag. När det gäller det område som jag speciellt ansvarar för — arbetsmarknadsverket — kan arbetsmarknadsutbildningen nämnas som ett exempel på en bra verksamhet som har decentraliserats. Som en följd av ett riksdagsbeslut finns den centrala myndigheten nu i Helsingforss kommun. Men i regeringens förslag, som också accepterades av riksdagen, gjordes den myndigheten mycket liten. Sådana funktioner som tidigare beslutades centralt har i stället överlåtits på länen. Det gäller även Blekinge län. Om man gör på samma sätt på område efter område, tror jag att man kan få ett icke oväsentligt tillskott till verksamheterna ute i länen. Civilministern har ju också ett antal gånger redovisat att regeringen strävar efter att arbeta på nämnda sätt. Sedan vill jag framhålla att jag naturligtvis inte har möjlighet att här i talarstolen redovisa vilka diskussioner regeringen för eller inte för med enskilda företag, och det hoppas jag att riksdagsledamöterna också respekterar.